Fru talman! Det betänkande vi nu behandlar gäller riksdagens revisorers förslag om effektiviteten i förvaltningen av vårt utvecklingbistånd. Vi är ju alla litet intresserade av att det samarbete vi har med de fattiga länderna skall ske på ett sådant sätt att biståndspengarna används effektivt och att de olika biståndsinstatser som genomförs medverkar till att uppnå de mål som ni har satt upp för Sverige utvecklingssamarbete. Nu är mitt intryck att de myndigheter som har till uppgift att handlägga utvecklingsbiståndet arbetar på ett effektivt och bra sätt och att vi har en organisation som fungerar tillfredställande. Det betyder inte att allt är fullödigt. Det finns problem som måste lösas och åtgärder som efter hand måste omprövas. Biståndsverksamhet är verkligen inte någonting som är statiskt. Men ibland hör man i debatten uttalanden om våra biståndsorgan och om biståndspolitiken som verkligen förvånar och som näst intill är groteska. Nu har riksdagens revisorer, efter ett önskemål från utrikesutskottet, granskat förvaltningen av det svenska utvecklingsbiståndet. Det är givetvis positivt och viktigt att man genomför en oberoende granskning. Revisorerna har gjort en noggrann genomgång och lämnat en omfattande rapport om det bistånd som framför allt administreras av Revisorerna pekar i sitt förslag till riksdagen på flera väsentliga punkter och lämnar också konkreta förslag till förändringar. Det är viktigt att göra sådana genomgångar. Man måste ständigt arbeta med effektivitet och kontroll. Det skall nämnas i sammanhanget att en hel del av revisorerna synpunkter tas regelmässigt upp och uppmärksammas när utrikesutskottet behandlar biståndsdelen i budgetpropositionen. Jag vill ge några korta kommentarer till de väsentligaste punkterna som revisorerna tar upp. De outbetalda medlen är en följd av den anslagsteknik som tillämpas. Det är alltså inte fråga om att de skulle bero på oförmåga i den svenska biståndsförvaltningen eller i den internationella biståndsförvaltningen att förverkliga och genomföra biståndsinsatserna. Nu skall målsättningen naturligtvis vara att nå en så hög överensstämmelse som möjligt mellan enprocentsmålet, som alltså är ett anslagsmål, och de faktiskt utbetalda biståndsmedlen. Men det är rimligt att acceptera att det tid efter annan inträffar en viss eftersläpning. En omläggning av anslagstekniken har skett i syfte att minska beloppet outnyttjade medel, och det välkomnar vi i utskottet. Det har också sagts att redovisningen av biståndspengarna görs tydligare och mer lättillgänglig i den kommande budgetpropositionen. Det är bra att det klart framgår hur det förhåller sig med de outnyttjade medlen och att man lätt kan se hur de totala biståndsflödena går till resp. mottagarland. Revisorerna har också ägnat SIDAs förvaltningskostnader en stor uppmärksamhet. Med anledning av deras granskning har utskottet kommit fram till att regeringen bör göra en översyn av hur fördelningen av kostnader mellan förvaltningsanslag och sakanslag fungerar. Men utskottet konstaterar också att gränsdragningen mellan vad som kan anses vara förvaltningskostnader resp. kostnader av andra slag kan vara svår att dra inom biståndsverksamheten. Utskottet delar emellertid revisorernas syn att om en betydande andel finansieras över andra anslag, går det styrande och kontrollerande syftet förlorat. Det är ju avsikten med särskilda riksdagsbeslut om förvaltningsanslag. En annan fråga som revisorerna ägnat uppmärksamhet åt är regeringens styrning av SIDA och UDs roll som handläggare av biståndsfrågorna. Här pekar revisorerna på att regeringens styrning av SIDA bör vara mer målinriktad och mindre detaljerad. Man säger att tyngdpunkten i högre grad än för närvarande bör ligga på klara direktiv och krav på resultatredovisning. Det är naturligtvis viktigt att det finns ett väl fungerande samarbete mellan UDs biståndsavdelning och SIDA. Nu införs ju som vi vet en ny budgetprocess med treåriga budgeteringar, den fördjupade anslagsframställningen. Det innebär en utveckling i den riktning som revisorerna anger, dvs. att regeringens styrning än mer koncentreras till de övergripande frågorna. I det här sammanhanget hänvisar vi i utskottet också till två utredningar som under senare tid tagit upp organisatoriska frågor inom biståndet. Det är dels biståndsorganisationsutredningen, dels studien Bra beslut. När det gäller utvärderingsverksamheten, som revisorerna också tar upp, delar utskottet den bedömning som revisorerna gör när det gäller fördelarna med förstärkning av utvärderingen inom Konsultupphandlingen inom SIDA har ju väckt en viss uppmärksamhet. Det är positivt att SIDA genom en konsultupphandling tar till vara det kunnande som finns i det svenska samhället. Upphandling av konsulter måste naturligtvis ske enligt de regler som gäller för tjänsteupphandling. SIDA skall inte heller ta på sig något arbetsgivaransvar, utan upphandla konsulter för avgränsade uppdrag. Vid behandlingen av revisorernas förslag har utskottet funnit att många av de förslag och resonemang som revisorerna för fram är av väsentlig betydelse för effektiviteten i förvaltningen av vårt utvecklingsbistånd. Utskottet har inte haft några större svårigheter att nå enighet och utgår ifrån att det som framhålls i betänkandet blir föremål för åtgärder från regeringens sida snarast möjligt.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

Fru talman, ledamöter! Fem årtionden av planekonomi och fem årtionden av sovjetiskt envälde i Baltikum har kört ekonomin i botten i länder som före kriget tillhörde världens, om inte rikaste så ändå rikare del. Förändringen bort från detta kommunistiska experiment gör att förhållandena i Baltikum tillfälligt kan bli ännu värre. Dessutom försvåras förändringen och återuppbyggnaden i Baltikum ytterligare av att de gamla sovjetiska makthavarna eller deras efterträdare under nya namn visar tecken på att vilja använda ekonomiska förhållanden som påtryckningsmedel mot de tidigare ockuperade områdena. I betänkandet talas det om de baltiska staternas med anledning av självständigheten aktualiserade akuta behov av t.ex. internationella förbindelser, medverkan i internationella organisationer, m.m. I andra sammanhang har det talats om miljöinvesteringar, infrastruktur och utbildning. Allt detta är självklart och viktigt. Men Baltikum kan också mycket snart hamna i en mycket svår situation på grund av oredan i det som blivit kvar av Sovjetunionen, såväl på grund av officiella åtgärder som på grund av olika, spridda, extremistiska gruppers verksamhet. Det svenska biståndet fyller, tror jag, en stor funktion för att frigörelseprocessen skall kunna fullföljas. Det gäller t.ex. olja. Sovjet har ensidigt och plötsligt avbrutit leveranserna, och invånarna i Baltikum går en mycket kall vinter till mötes. Likaså gäller det läkemedel, där man i mycket hög grad är beroende av leveranser från det tidigare Det kan också gälla åtgärder som hänger ihop med säkerhetssituationen i Baltikum. Såväl rättsväsendet som ordningsmakten är i dag mycket svaga i Estland, Lettland och Litauen, samtidigt som det finns stora mängder av sovjetiska soldater i området, soldater som är inne i en demoraliseringsprocess som kan få allvarliga konsekvenser. Vidare finns det olika, extrema, politiska grupperingar, framför allt i Ryssland, som anser att det ryska imperiet nog alltför lättvindigt släppt sina kolonier. Också åtgärder inom rättssäkerhetsområdet kan, tror jag, vara mycket angelägna från svensk synpunkt och från biståndssynpunkt. Under de senaste två åren har det svenska samhället visat mycket stor hjälpvilja i förhållande till Estland, Lettland och Litauen. Bokstavligt talat tusentals organisationer och enskilda har på olika sätt försökt hjälpa till med förändringarna i Baltikum. Det statliga biståndet har varit ett viktigt sätt att förstärka dessa många insatser. Samtidigt har det stora intresset av allt att döma lett till en sådan överbelastning av biståndsorganen att väldigt mycket gått i stå. Varje dag -- och jag menar faktiskt varje dag -- får jag påringningar eller brev från företag, myndigheter, organisationer eller enskilda som inte ens fått svar på sina förfrågningar om möjligheterna till svenskt bistånd till olika projekt som man, ofta frivilligt, vill ställa upp med och behöver kompletterande stöd till. De nya medel som riksdagen nu kommer att besluta om är mycket, mycket välkomna, och jag hoppas att regeringen också ser till att medlen mycket snabbt kan göra nytta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Henrik S Järrel har ställt följande frågor till statsrådet Alf Svensson. 1. Vilka praktiska, konkreta åtgärder förbereder regeringen för att vi på bästa sätt skall bistå våra grannar i Baltikum? 2. Hur ser tidsplanen ut för Sveriges biståndsinsatser till de baltiska staterna under innevarande mandatperiod? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen, eftersom Centraloch Östeuropafrågor kommer att ligga under min domvärjo inom departementet. Fru talman! Våra baltiska grannländer står inför en enorm uppgift. De skall liksom de andra länderna i Central och Östeuropa skapa ett demokratiskt styrelseskick och utveckla marknadsekonomiska strukturer. Samtidigt skall de befästa sin nationella suveränitet. Det innebär bl.a. att man från början måste bygga upp en självständig förvaltning och skaffa sig kunnande och kompetens på alla de samhällsområden som förut styrts från Moskva. Det innebär också att man måste bryta sig ur sitt närmast totala ekonomiska beroende av republikerna i Sovjetunionen. Allt detta måste klaras, samtidigt som man på t.ex. energiområdet utsätts för störningar som hotar den omedelbara försörjningen. Uppgiften kräver stora ansträngningar av de baltiska folken. Vi måste visa solidaritet. Vi måste både ge eget stöd och mobilisera internationellt stöd för de baltiska staterna. Detta krävs av oss som grannar och medmänniskor. Samtidigt är det uppenbart att Sverige också har ett starkt eget intresse av att förändringen i Baltikum blir framgångsrik och genomförs så smidigt som möjligt. Den nyligen vunna självständigheten har ställt de baltiska staterna inför en rad akuta praktiska problem. Flera av dessa problem hänger samman med att de saknar konvertibel valuta. Att vinna inträde i och delta i internationella organisationers verksamhet -- och därmed få tillgång till deras stöd -- är bara möjligt om man kan betala för sig i konvertibel valuta. Att öppna ambassader utomlands kräver också valuta. En suverän stat måste också hålla sig med en viss gränsbevakning, sköta flygledning, ha en räddningstjänst m.m. Sådant kräver utbildad personal. Detta är exempel på uppgifter som måste klaras mer eller mindre omgående. Sverige har, i flera fall tillsammans med övriga nordiska länder, gett bidrag till baltiskt deltagande i internationella möten. Regeringen undersöker nu möjligheterna att skyndsamt göra ytterligare insatser till stöd för de baltiska staterna. Utrikesutskottets initiativ till förmån för skyndsamma åtgärder -- ett beslut som antogs av riksdagen i går -- är mycket glädjande, då möjligheterna nu öppnas för regeringen att kunna göra sådana insatser. Ett brett samarbete mellan företag, institutioner, organisationer och enskilda i Sverige och i de baltiska staterna växer nu fram. Jag hoppas att vi snart kommer att ha direkta kontakter på alla samhällsområden på det sätt som är normalt mellan grannländer. Det statliga stödet till Baltikum bör tjäna som en stimulans till andra insatser och därmed ta till vara det breda engagemang för de baltiska länderna som finns i vårt land. Central och Östeuropa är i första hand inriktat på vårt närområde. De baltiska staterna har prioritet. Kunskapsöverföring är redan en dominerande del av vårt samarbete med de baltiska staterna. Det är den form av stöd som under många år framåt bör ges högsta prioritet. Stöd behövs på alla samhällsområden. Regeringen kommer att i budgetpropositionen lämna förslag om ökade insatser. Strävan är att nå ett brett engagemang genom en decentralisering och en smidig hantering av verksamheten. De internationella organisationerna på det finansiella och ekonomiska området har under det senaste året utvecklat verksamheter och program med särskild inriktning på de central och östeuropeiska ländernas behov. Sverige verkar aktivt för att man i dessa organisationer särskilt skall uppmärksamma de baltiska ländernas läge. I den s.k. G24-gruppen, industriländernas organ för att samordna stödet till Central och Östeuropa, har denna vecka på svenskt och nordiskt initiativ ett möte ägnats särskilt åt de baltiska ländernas situation och biståndsbehov. Genom mötet har nu en god grund lagts för samordning av det internationella stödet till Baltikum. I budgetpropositionen kommer regeringen att presentera förslag som syftar till fortsatta insatser för att främja de internationella organisationernas engagemang för de baltiska staterna. Extraordinära insatser kommer att behövas för att stödja de baltiska staternas betalningsbalans och införandet av egna valutor. Vi bör spela en pådrivande roll för att mobilisera internationella resurser och också vara beredda att svara för en del av det finansiella stödet. Regeringen kommer att ta upp denna fråga i budgetpropositionen. Med hänsyn till den mycket svåra ekonomiska situationen i de baltiska länderna måste vi också hålla en hög beredskap för katastrofinsatser, humanitärt bistånd och annan nödhjälp. Fru talman! Sammanfattningsvis kommer regeringen att -- skyndsamt bereda ett beslut om akuta stödinsatser, -- i budgetpropositionen lämna förslag om ökade insatser för kunskapsöverföring och förslag om insatser för att främja de internationella organisationernas engagemang och förslag om finansiellt stöd, -- upprätthålla hög beredskap för katastrofinsatser, humanitärt bistånd och annan nödhjälp. Tack, fru talman.
Fru talman! Jag vill först och främst tacka utrikesministern för ett ganska omsorgsfullt svar på min interpellation, vilket möjligen kan hänga samman med att vi under den senaste tiden har haft en debatt om Baltikumstödet. Det har också kommit larmrapporter om hur det ser ut på sjukhus och andra inrättningar i t.ex. Lettland. Det råder inga tvivel om att det finns ett skriande behov. En annan förklaring kan vara att regeringsförklaringen mycket tydligt markerar ett särskilt intresse för de baltiska staterna. Det är glädjande att den nya borgerliga regeringen vill intensifiera vårt biståndsarbete i närområdet och bland våra grannländer. Fru talman! Utrikesministerns svar andas sympati och det har en human underton. Man vill så att säga ta fasta på det mycket goda och breda intresse som finns i vårt land för att stödja våra baltiska broderfolk. Här handlar det om att ge ett nationellt stöd och också -- som utrikesministern antydde -- att försöka samordna ett internationellt biståndsarbete. Vidare kan man kanske dela upp stödet i omedelbara hjälpåtgärder och hjälp på litet längre sikt. Jag lyssnade i morse till Eko-nyheterna, där det antyddes att svensk humanitär biståndshjälp till Baltikum är ganska liten -- det angavs en siffra på 15 milj.kr., vilket är ett förvånansvärt lågt belopp om man jämför med vissa EG-staters humanitära bistånd. Precis som utrikesministern gläder också jag mig åt utrikesutskottets initiativ, som det i går beslutades om här i riksdagen. Man skall med prioritet anvisa vissa medel ur det anslag som skulle gå till andra ändamål för att i stället använda pengarna just till det baltiska stödet och Östeuropastödet. Fru talman! Jag efterlyser ändå litet mera konkreta och praktiska anvisningar från regeringen om hur man tänker lägga upp detta bistånd. Utrikesministern pekar själv på två utomordentligt viktiga förutsättningar för ett verkningsfullt bistånd, nämligen en konvertibel valuta och en långsiktig kunskapsöverföring. Jag biträder den uppfattningen. I övrigt får vi kanske vänta tills budgetpropositionen kommer för att se vilka konkreta och mera praktiska förslag till stödåtgärder som regeringen vill sätta in för Baltikum. Jag kan avslöja att jag fick inspirationen till den här interpellationen efter några dagars rundresa i Lettland för några veckor sedan. Jag måste säga att jag återvände därifrån nedstämd. Jag var ganska betryckt när jag kom hem. Huvudsyftet med resan var att studera den baltiska sjukvården. Jag kan försäkra kammarens ledamöter och utrikesministern att den nivå baltisk, och i det här fallet lettisk, sjukvård befinner sig på mest motsvarar svensk 20 och 30-talsstandard. Här finns ett skriande behov av läkemedel, av inte minst medicinsk utbildning, av sanitära hjälpinsatser för sjukhushygienen och för bredspektrumantibiotika och andra sådana saker. Bl.a. besökte jag en barnklinik, och jag kan vitsorda att det intryck som vi de senaste dagarna har fått ta del av i massmedierna på intet sätt jävar det intryck som jag fick. Det var ganska skrämmande. Jag skulle vilja att regeringen ägnade också sjukvården ett intresse. Sjukvården nämns inte i utrikesministerns svar. Men jag tror att Sverige kan göra en utomordentlig insats genom att stå till tjänst med sjukvård och sjukvårdskunnande. Jag kan i det här sammanhanget nämna att ortopedkirurgiska klinikerna vid Sabbatsbergs sjukhus och S:t Görans sjukhus under en tioårsperiod har haft ett utbyte med framför allt centralortopedkirurgiska sjukhuset i Riga. Man har förmedlat operationsteknik och operationskunnande och även tagit emot lettiska och ryska läkare för utbildning. Jag vet att det också finns ett intresse av att arbeta vidare med de här frågorna, men man behöver ett visst ekonomiskt stöd för detta. För egen del måste jag säga att jag beträffande principerna för det svenska biståndet i Baltikum bedömer att det är utomordentligt viktigt att i första hand satsa på hjälp till självhjälp. Vi får inte med något slags överlägsenhetsattityd tvinga balterna att anta våra system eller förslag till lösningar. De måste själva få välja, och vi måste ge dem alternativ. Det gäller att bygga upp nya strukturer och att inte konservera gamla. Man får inte i onödan byråkratisera och formalisera det svenska biståndet. Det är också klart, fru talman, att många i vårt land vill hjälpa utan att riktigt veta hur hjälpen skall kanaliseras. Jag skulle vilja fråga utrikesministern och regeringen om man på något sätt kan biträda med att organisera en hjälpcentral eller på annat sätt försöka att, utan att onödigtvis byråkratisera biståndet, samla upp alla de krafter som gärna vill biträda de baltiska staterna i det här sammanhanget. Tack så länge!

Fru talman! Banden mellan Baltikum och Sverige är starka. Det kan främst avläsas genom de stora frivilliga insatserna för Baltikums folk, insatser som görs runt om i vårt land. På grund av den långvariga ockupationen av baltländerna under ett planekonomiskt system har länderna utarmats, och de mest elementära behoven är långt ifrån tillfredsställda. En uppvärmd bostad är inte längre en självklarhet. Under veckoslutet stängs energiverket i Tallinn och de flesta lägenheterna där blir utan värme, detta på grund av att oljeleveranserna från Sovjet har upphört. En ung pojke från Tallinn som givits tillfälle till studiebesök i min hemstad uttryckte sin innerliga önskan om en mild vinter för att man någorlunda skall kunna klara värmen i bostäderna. Det är min förhoppning att Sverige på något sätt kan hjälpa till för att lindra den uppkomna situationen. Jag vill vädja till utrikesministern att se vad Sverige kan hjälpa till med i den mycket svåra situation som Tallinborna befinner sig i. Ett omfattande hjälparbete har genom personliga kontakter byggts upp i Dalarna. Allt från medicinsk utrustning till kopieringsmaskiner har samlats in, och alltefter det att vädjanden kommer från Estland sätts olika insamlingskampanjer i gång. Problemet har blivit transporterna till Estland. Insamlingarna har övergått till alltmer skrymmande saker som sjukhussängar och cyklar, och då räcker det inte längre att transportera med minibussar. Erikshjälpen har sträckt en hjälpande hand genom att upplåta plats i långtradarbilarna som går till Estland för deras räkning. Problemet är nu att behovet av transporter har ökat betydligt, och Erikshjälpen saknar pengar för att kunna transportera i tillräcklig utsträckning. Detta innebär att de högst nödvändiga saker som finns lagrade inte kommer i väg till Estland. Jag riktar därför en vädjan till utrikesministern, att om det finns några möjligheter, bistå Erikshjälpen med pengar för transporter till Baltikum. Det vore en stor och god insats. Min förhoppning är att statens anslag till stöd åt Baltikum är så flexibelt att insatser av det slag som jag har berört skall kunna ges. Jag hoppas att utrikesministern är villig att ge mig ett svar på de angelägna frågorna.

Fru talman, ärade ledamöter! Det som stod i utrikesministerns svar var mycket glädjande. Även tidigare deklarationer vittnar om en stor förståelse för de problem som Baltikum kommer att råka ut för. Jag vill ändå fästa uppmärksamheten på en sak. Pengar i en budget är inte detsamma som hjälp som når fram. Jag har under min tid i riksdagen upplevt, och jag har faktiskt också hört det från många riksdagskolleger, att man mycket ofta får påstötningar från människor som tar initativ för att hjälpa Baltikum och som är beredda att med sin egen arbetsinsats eller med saker och pengar hjälpa till. Men de behöver kompletterande stöd av våra biståndsmyndigheter. Man får emellertid inte något svar på sina frågor. Personligen kan jag säga att jag får tre telefonsamtal eller brev per dag med påstötningar från privatpersoner, organisationer, myndigheter och företag. De är bekymrade över att de kanske ett halvår har försökt få någon reaktion. I vissa fall har det dröjt bortåt ett år. Man får inte höra någonting, handläggare slutar, det kommer inga svar -- varken ja eller nej. Jag tror att biståndet till Baltikum och Östeuropa skiljer sig totalt från biståndet till tredje världen. Förhållandena i mottagarländerna är olika. Det är en annan typ av samhällen. En betydligt bredare krets av människor kan ta initativ i de baltiska mottagarländerna. De kan sätta sig i förbindelse med det svenska samhället. På samma sätt finns det i Sverige, på grund av närheten, oerhört många fler människor som personligen är engagerade och som har möjlighet att själva resa till platsen och som får egna kontakter, t.ex. yrkesmässiga och liknande kontakter. Jag tror inte att våra nuvarande biståndsmyndigheter är dimensionerade för biståndet till Baltikum. Det är en vädjan från min sida till utrikesministern att regeringen mycket snart tar itu med detta stopp i rören när det gäller Baltikumbiståndets handläggning som jag tycker finns i dag.

Fru talman! Också jag vill uttrycka glädje över det positiva svar som den här interpellationen har fått. Jag vet att det finns ett starkt intresse från regeringens sida att få fart på hjälpen till Baltikum. Jag har förstått att vi kan påräkna att de resurser som kommer att avdelas för östbistånd kommer att öka ganska ordentligt. Och vad som inte är mindre glädjande är att det inte kommer att ske på bekostnad av vår hjälp till tredje världens fattiga länder, vilket jag också tycker är en avsevärd förbättring jämfört med den tidigare regeringens politik. Jag vill också betona brådskan. Jag hade tillfälle att diskutera energisituationen i Baltikum för ett par veckor sedan i en frågedebatt här i kammaren. Och jag kan bara konstatera att situationen sedan dess har förvärrats. Precis som nämndes här hotas nu värmeförsörjningen i Tallinn och även på andra ställen. Tillgången på bensin till bilar är dålig, flygplatser stängs, osv. Hela samhället riskerar att gå i stå. Jag vet nu att regeringen undersöker förutsättningarna för att få till stånd snabb hjälp på energisidan. Jag skulle därför vilja ha en kommentar om hur långt man har kommit. I detta sammanhang brådskar det verkligen. Det brådskar även när det gäller andra humanitära insatser. Vi måste snabbt komma ur planerings och förberedelsestadiet och verkligen se till att det sker ganska massiva insatser. Det är naturligtvis en hel del som redan görs, men insatserna behöver få en betydligt större omfattning än vad de hittills har haft.

Fru talman! Under många år var det få av oss som vågade tro att vi någon gång skulle få uppleva en period då det fanns en möjlighet för ett land som Sverige att hjälpa ett oberoende och fritt Estland, ett oberoende och fritt Litauen och ett oberoende och fritt Lettland. Detta var en dröm som man närde men vars realism knappast framstod som särskilt tydlig. Vi minns personer som Birger Nerman, Bertil Ohlin och andra som försökte hålla detta hopp om ett oberoende Baltikum levande för oss. Nu har den situation kommit då det finns ett oberoende Baltikum som verkligen behöver vår hjälp och som behöver de i mycket hög grad och snabbt. Jag tror att alla i denna kammare delar förhoppningen om att den svenska regeringen nu skall visa att den, nu när den har fått denna möjlighet, också skall begagna sig av den och ge en hjälpande hand till de länder som vi under så många år har talat så mycket om, tänkt så mycket på, men inte kunnat göra mycket för. I sitt svar pekar utrikesministern på Baltikums omedelbara behov av konvertibel valuta för att klara sina infrastrukturer, sätta upp ambassader, vara med i organisationer, osv. Andra talare har i debatten tagit upp behoven av omedelbara och snabba sociala hjälpinsatser. Jag har ingenting att invända mot något av det. Men jag vill även peka på att målet långsiktigt måste vara att underlätta för de baltiska staterna att få en självbärande ekonomi, att få i gång en ekonomisk utveckling som kan generera de exportinkomster som ger dem både den nödvändiga valutan för nödvändig import och för att klara infrastrukturen. De satsningar som vi kan göra måste också ha till syfte att ge de baltiska staterna förutsättningar att på egen hand gå vidare och att bygga upp en ekonomi. Det är en fantastiskt svår uppgift som de har att gå över från det planekonomiska systemet till att bygga upp ett helt annat system när de för närvarande förfogar över så knappa resurser. Fru talman! Jag vill också peka på att vi har flera grannländer kring Östersjön. Det är riktigt att Baltikum står oss mycket nära. Men låt oss för den skull inte glömma bort att också Polen är ett område kring Östersjön, där det behövs betydelsefulla insatser från svensk sida. Det handlar för min del inte om att jag anser att man skall försöka föra över en del av de resurser som nu kan vara föreslagna för Baltikum till Polen. Men jag tror att vi skall eftersträva en rimlig fördelning mellan de olika områdena. Polen är också ett land som långsiktigt är viktigt för oss, där inte minst kraven på att vi ställer upp och underlättar en övergång till en annan och självbärande ekonomi ställs högt, och dessa krav måste vi vara beredda att möta.

Fru talman! Jag har känt samma otålighet som många talare här i kammaren i dag över att det har varit så trögt med den svenska hjälpen till Centraloch Östeuropa, så trögt med den svenska hjälpen till Baltikum. Och jag kan bara säga att det är en av den nya regeringens absolut bestämda avsikter och strävan att nu få litet fart på våra insatser. Självfallet känner vi, i likhet med talarna här, mycket starkt för den utsatthet som de baltiska folken har i dag. Och när vi gör besök i Estland, Lettland och Litauen får vi denna mycket starka känsla för de mycket stora svårigheter som möter de baltiska folken när de nu både skall befästa sin demokrati, utveckla sina länder och komma loss från centralstyrningen. Jag vill svara på några av de frågor som jag har fått. Jag tror att både interpellanten Henrik S Järrel och Peeter Luksep talade om att det var stopp i rören, att det skulle bli fart, osv. Regeringen har redan utnämnt en särskild samordnare för hjälpen till Central och Heyman. Han kommer att påbörja detta arbete vid årsskiftet. Och i och med att han kommer i gång tror jag att detta kommer att betyda väldigt mycket för att vi skall få fart på samarbetet. Budgetpropositionen, som jag tyvärr inte i detalj kan gå in i här i dag, innehåller flera förslag som jag tror kommer att tillgodose bl.a. vad Henrik S Järrel var inne på, nämligen vart människor skall vända sig, hur de skall få svar, osv. Det blir en av Östeuropasamordnarens huvuduppgifter att se till att vi kan bygga upp en organisation och att vi får instrument så att det går litet fortare. Min förhoppning är att vi kommer att lyckas med detta. Som jag ser det är den stora styrkan i det svenska samhällets möjligheter att bistå Baltikum i dag att vi har den bredd på intresset, denna stora lust att göra insatser. Detta gäller alla möjliga områden. Det kan gälla sjukvården, televerkssidan, energisidan, osv. Överallt finns det ett intresse. Vad staten kan göra är att vara smörjmedel och att ibland kunna ställa upp med små medel för att hjälpa organisationer att komma i gång. Margareta Gard tog upp Erikshjälpen. Den är aktuell även när det gäller nödhjälpen till Sankt Petersburg. Om Erikshjälpen skulle sakna medel för att klara angelägna transporter till Estland bör den vända sig till SIDA. Men det finns nu även möjligheter att få medel från katastrofanslaget. Då är det biståndsavdelningen som kan hjälpa till med det. Dit bör därför Erikshjälpen vända sig. Jag vill till Pär Granstedt när det gäller energisidan gärna säga att uppgifterna växlar litet grand. Men just nu är det mycket svårt. Och vi kan faktiskt också konstatera att det uppenbarligen är brist på drivmedel. Även från det sönderfallande Sovjetunionen får vi rapporter om att det saknas drivmedel. Men en delegation åker nästa vecka till Estland och Lettland för att bedöma katastrofläget. En delegation är alltså på väg dit, och regeringen är beredd att därefter göra omedelbara insatser. Regeringen mottager utrikesutskottets initiativ och riksdagens beslut att friställa vissa medel från multilaterala anslag med stor tillfredsställelse. Det ger oss nu möjlighet att även göra kortsiktiga, omedelbara insatser till stöd för de baltiska staterna. Den möjligheten hade vi inte haft annars, av rent budgettekniska skäl. Detta är den ena möjligheten vi har. Den andra möjligheten är katastrofanslaget. Det är då biståndsavdelningen som är huvudansvarig för att få i gång de insatserna. Det kommer vi också att använda. Detta är vad vi kan göra på kort sikt. På längre sikt kommer budgetpropositionen med mycket konkreta förslag. Dem blir det sedan möjlighet för kammaren att ta ställning till. Jag tror att vi på så sätt kommer att få en möjlighet att arbeta vidare på ett bra sätt. Jag hoppas på detta.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på de frågor jag ställde. Jag tyckte att det var mycket tillfredsställande. Jag hoppas att jag kan gå vidare hem till Dalarna och säga att vi kan fortsätta att samla in de angelägna saker som fattas för ett rimligt liv i Estland. Jag skall vidarebefordra de uppgifter som jag har fått av utrikesministern i dag. Jag vill framföra mitt tack.
Fru talman! Jag vill också tacka för de ytterligare kommentarer som jag fick, inte minst när det gäller frågan om energisituationen i Estland. Det är bra att en delegation far över i nästa vecka och att man har en hög beredskap för att göra insatser. Det är klart att jag skulle ha önskat att vi hade legat ännu bättre till i tiden. Det är som sagt ett par veckor sedan som jag tog upp frågan här i riksdagen. Visst hade det varit bra om vi hade kunnat ordna energileveranser till Tallinn redan till den veckända som vi nu står inför, eftersom vi vet att en stor del av Tallinns bostäder kommer att stå utan värme. Men det finns naturligtvis alltid en tröghet i den process man drar i gång. Det kan inte hjälpas. Det är i alla fall tacknämligt att vi nu kan påräkna kraftfulla svenska insatser.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att verka för att frågan om stödet från Sydafrika till terrorverksamhet i Moçambique beaktas vid övervägande om att avveckla sanktionerna mot Sydafrika. Den terror Renamo bedrivit och fortfarande bedriver i Moçambique är ohygglig. Renamos terror stöddes från början av Sydafrika och utgjorde ett led i detta lands destabiliseringspolitik gentemot sina grannländer. Syftet med Renamos verksamhet, som är inriktad på terror, är oklart. Själv har Renamo uppgivit sig ha som politiska mål att få till stånd demokrati och flerpartisystem i Moçambique. Trots att Moçambiques regering och parlament på senare tid reformerat landets politiska system, fortsätter Renamos attacker. De förhandlingar som sedan en tid pågår i Rom har endast givit mycket begränsade resultat. Att förhandlingarna fortfarande pågår och inte brutit samman inger likafullt visst hopp att det skall vara möjligt att finna en formel för fred. Sverige ger sitt fulla stöd till fredsansträngningarna. För Moçambique, som är ett av jordens allra fattigaste länder, är fred av avgörande betydelse för landets framtid. förband sig Sydafrika att inte stödja Renamo. Sydafrika har dock erkänt att man sedan dess begått brott mot avtalet. Det finns emellertid inga belägg för att Sydafrikas regering i dag bryter mot överenskommelsen. Inte heller Moçambiques regering hävdar att så skulle vara fallet. Däremot kan det inte uteslutas att det finns grupper i Sydafrika som ger stöd till Renamo. Det kan vidare inte anses klarlagt att Renamos verksamhet är helt beroende av stöd från Sydafrika. Det har gjorts gällande att kretsar i andra länder ger sådant stöd. När det gäller den svenska Sydafrikapolitiken vill jag erinra om att målet för denna är att medverka till ett avskaffande av apartheid och till införande av ett demokratiskt samhällssystem i Sydafrika. I 1989 års FN-deklaration om apartheid och dess destruktiva konsekvenser för södra Afrika underströks vikten av att omvärlden inte lättar på existerande åtgärder förrän det föreligger klara belägg för djupgående och oåterkalleliga förändringar i Sydafrika. De nordiska utrikesministrarna har enats om att det är utvecklingen i Sydafrika som är avgörande för beslut om upphävande av sanktionerna. FN deklarationen och det nordiska ställningstagandet har legat till grund för den svenska regeringens beslut at företa vissa uppmjukningar i Sydafrikapolitiken, främst i fråga om visumreglerna och besöksutbytet. Det är vår förhoppning att utvecklingen i Sydafrika snart skall göra det möjligt för oss att uphäva de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika. Jag vill understryka vikten av att omvärlden inte nu så att säga flyttar målstolparna gentemot Sydafrika. Den utveckling som skett de senaste två åren har varit dramatisk. Den har förvisso mörka drag. Det brutala våldet i landet är både djupt tragiskt och oroande. Men i sina huvuddrag är utvecklingen ändå löftesrik. Detta intryck har förstärkts av dels det fredsavtal som bl.a. regeringen, ANC och Inkatha undertecknade den 14 september, dels det förberedande möte inför konferensen om ett demokratiskt Sydafrika, som nyligen hölls i Johannesburg. Konferensens första plenarsession avses äga rum den 20--21 december. Det är ingen problemfri tid som förestår i Sydafrika. Men de samtal om en ny författning för landet som vi så länge hoppats på tycks nu äntligen komma i gång. Jag vill i sammanhanget också påminna om den väsentliga förbättring som inträtt i relationerna mellan Sydafrika och dess grannar. Jag har svårt att tro att denna utveckling skulle ha kommit till stånd om grannländerna vore övertygade om att Sydafarikas regering fortfarande bedriver aktiv destabiliseringspolitik gentemot ett av dem. Regeringens Sydafrikapolitik ligger således fast. Det är utvecklingen inne i Sydafrika som är avgörande för beslut om upphävande av våra sanktioner mot Sydafrika. Det är min förhoppning att den delegation som regeringen gett i uppdrag att besöka Sydafrika för att skaffa ett fördjupat underlag för beslut om Sydafrikapolitiken skall komma åter med en rapport som gör det möjligt för oss att upphäva sanktionerna mot Sydafrika.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att vi ser med samma allvar på situationen i Moçambique. Den mycket långvariga terrorverksamhet, till stor del inspirerad från Sydafrika, som har bedrivits i Moçambique har varit oerhört destruktiv för detta land och mer eller mindre omöjliggjort all positiv ekonomisk och även politisk utveckling. Den korruptionsskandal som vi nu ser rullas upp i Moçambique, vilken även drabbar relationerna mellan Sverige och Moçambique, är ett exempel på konsekvenserna av att destruktiva krafter har fått verka så länge i det landet. Detta är däremot naturligtvis inte på något sätt någon ursäkt för de människor i Moçambique som plundrar sitt eget land genom att försnilla biståndsmedel, om nu detta visar sig vara verklighet. Man kan förmodligen inte längre hävda att den sydafrikanska regeringen aktivt stöder Renamo. Det är i varje fall svårt att få belägg för någonting sådant, precis som utrikesministern påpekade. Däremot är det helt klart att tillkomsten och uppbyggnaden av Renamo till stor del var en del av den sydafrikanska destabiliseringsverksamheten gentemot grannstaterna. Denna destabiliseringsverksamhet var en integrerad del av Sydafrikas politik för att kunna upprätthålla apartheid i landet. Det finns alltså ett mycket starkt samband mellan den sydafrikanska destabiliseringspolitiken i grannländerna och apartheidsystemet i själva Sydafrika. Det innebär att det inte går att göra en alltför tydlig boskillnad mellan dessa båda grenar av politiken. I dag är av allt att döma den sydafrikanska ledningen inne på att försöka avskaffa apartheid. Man kan, som sagt var, förmodligen inte hävda att de aktivt stöder Renamo. Däremot kan man utan vidare konstatera att Sydafrika inte gör vad som står i dess makt för att stoppa ett resursflöde till Renamo. Det finns mycket starka indikationer på att det går resurser från Sydafrika till Renamo, som de sydafrikanska myndigheterna ganska lätt skulle kunna stoppa, om man ville. Här kan man se en viss parallell till det interna våldet i Sydafrika. Jag tror inte att man, i varje fall inte med säkerhet, kan hävda att den sydafrikanska regeringen uppmuntrar det interna våldet i Sydafrika. Men man gör uppenbarligen inte vad som står i ens makt för att stoppa det. Det är alltså samma typ av politik. Man låter det ske. Jag tror också att man här kan se ett samband mellan den sydafrikanska regeringens benägenhet att låta våldet i Sydafrika florera och dess benägenhet att låta våldet i Sydafrikas grannskap florera. Även här finns det alltså ett klart samband mellan den sydafrikanska regeringens politik när det gäller den inre situationen i Sydafrika och dess politik gentemot grannstaterna. Jag delar förhoppningen att vi snart skall kunna lyfta sanktionerna mot Sydafrika. Jag tror att det finns förutsättningar för det. Det finns anledning att följa utvecklingen mycket noga. Jag har förståelse för utrikesministerns synpunkter att man inte bör flytta målstolparna och att det måste var utvecklingen inne i Sydafrika som avgör i vilken takt vi kan aveckla sanktionerna. Samtidigt har den här terrorverksamheten i Moçambique mycket allvarliga konsekvenser för hela denna region. Den riktar sig också, kan man säga, mot svensk politik, eftersom Sverige är en stor biståndsgivare i Moçambique. Våra ansträngningar att hjälpa till vid uppbyggnadsarbeten i Moçambique försvåras allvarligt av Renamos verksamhet. Det finns därför anledning för oss att också inför den sydafrikanska regeringen framhålla vilken vikt vi lägger vid att Sydafrika gör allt vad man kan för att stoppa ett resursflöde över gränsen till Renamo i Moçambique. Vi har också anledning att göra det tydligt att Sydafrikas politik på det här området har betydelse för relationerna mellan Sverige och Det är alltså min förhoppning, fru talman, att en sådan svensk inställning kommer att klargöras för de sydafrikanska myndigheterna. Detta är alltså, enligt min uppfattning, en viktig fråga också när det gäller relationerna mellan Sverige och Sydafrika.

Fru talman! Pär Granstedt tar upp frågan om Renamogerillans samröre med Sydafrika. Det har tidigare belagts att regimen i Sydafrika haft ett finger med i spelet när det gällt Renamogerillans aktioner i Moçambique. Att Sydafrika under senare tid har kunnat förknippas med Renamogerillans verksamhet har -- vad jag vet -- inte tillfredsställande kunnat verifieras. Jag finner det därför oklokt, och kanske inte heller rättvist, att måhända grundlösa beskyllningar mot Moçambique skulle leda till fortsatta sanktioner mot ett Sydafrika som onekligen är på rätt väg när det gäller demokratifrågor och avskaffandet av apartheid. Flera länder har nu fullt normala förbindelser med Sydafrika. Jag tänker bl.a. på Storbritannien. Finland har upphävt import och exportförbudet, Norge har beslutat att upprätta diplomatiska förbindelser, EG har sedan ett år tillbaka avskaffat förbudet mot investeringar i Sydafrika. Ja, listan skulle kunna göras lång över hur allt fler länder nu normaliserar förbindelserna med Sydafrika. Det som Sverige nu behöver göra är att normalisera förbindelserna med Sydafrika och i varje fall omedelbart häva det svenska investeringsförbudet. Vi har ju visat omvärlden vår uppfattning om den sydafrikanska apartheidpolitiken och hanteringen av demokratifrågorna. Att då ta Sydafrika i örat ett tag till anser jag är fel signal både till Sydafrika och till omvärlden. Medan Sverige mästrar Sydafrika, passar industrinationerna runt om i världen på att etablera handels och industriförbindelser med Sydafrika. Vi står bredvid med den moraliska pekpinnen och bara tittar på när svensk industri -- genom fortsatta sanktioner -- får ett allt större handikapp i förhållande till våra konkurrentländer. Nej, normalisera förbindelserna. Upphäv det svenska förbudet att investera i Sydafrika. Men gör det nu. Efter det att jag skrev mitt anförande har jag fått del av utrikesministerns svar. Beträffande Sydafrikas samröre med Renamogerillan är det intressant att konstatera att utrikesministern och jag tydligen har samman syn på det nuvarande förhållandet mellan Renamogerillan och Sydafrika. Utrikesministern konstaterar i slutet på sitt svar att en delegation skall besöka Sydafrika för att på ort och ställe ta del av situationen i Sydafrika. Den här delegationen är välgörande liten, men den består av fyra företrädare för regeringen och en för oppositionen -- en socialdemokrat. Varför Ny Demokrati inte beretts plats i delegationen förstår jag inte. Tycker utrikesministern att det är ett korrekt och demokratiskt sätt att Ny Demokrati utesluts från den här delegationen när vi bara har ett mandat mindre än kds? Jag vill inte här föreslå att vi skall få den plats som kds har, men mot bakgrund av att regeringen är företrädd med fyra delegater finner jag handläggningen både odemokratisk och felaktig. Jag hoppas att jag själv eller någon annan företrädare för Ny Demokrati bereds plats i Sydafrikadelegationen.

Fru talman! Renamos terror mot civilbefolkningen i Moçambique måste på det skarpaste fördömas. Det står också klart att Sydafrika har ett ansvar för följderna av landets tidigare destabiliseringspolitik mot grannländerna, däribland Moçambique. Jag tror att det på den punkten råder fullständig enighet mellan mig och Pär Granstedt. Vad diskussionen gäller är alltså om vi bör koppla samman våra överväganden om upphävande av sanktionerna mot Sydafrika med det stöd till Renamo som kan komma från vissa kretsar i Sydafrika. Detta skulle innebära att ett nytt krav måste uppfyllas av Sydafrika innan sanktionerna kan hävas. Landets regering skulle sannolikt uppfatta en sådan åtgärd som en bekräftelse på dess misstanke att omvärlden aldrig kommer att vara nöjd med vad Sydafrika gör. När ett krav är uppfyllt, kommer genast ett nytt i dess ställe. Jag vill erinra om att en koppling av det slag som interpellanten föreslår inte återfinns i vare sig FNs deklaration från december 1989, som antogs enhälligt, eller exempelvis beslutet från samväldets toppmöte i oktober i år. De krav som där riktas mot den sydafrikanska regeringen för att sanktionena skall hävas gäller inrikespolitiska förändringar i Sydafrika, inte relationerna med grannländerna.

Det är således, som också de nordiska länderna har framhållit, utvecklingen inne i Sydafrika som är avgörande för beslut om upphävande av sanktionerna. I sydafrika inleds om exakt en vecka de första samtalen om en demokratisk författning för landet. Det stärker mig i min förhoppning om att utvecklingen i Sydafrika snart skall leda till att Sverige kan avskaffa sina sanktioner. Avslutningsvis, fru talman, vill jag gärna till Lars Moquist säga att det är helt naturligt att de partier som ingår i en koalitionsregering vill vara med i en sådan delegation. Samtidigt har det gjorts överväganden om att delegationen inte skall bli alltför stor. Sådana avvägningar måste alltid göras. Därför har delegationen fått det utseende den har. Det är inte bara det parti som Lars Moquist representerar som inte är med utan också ett annat riksdagsparti. Det har att göra med att det har varit en avvägning mellan att få delegationen representativ och att inte göra den för stor. Det är svar på frågan.
Fru talman! Också med anledning av Lars Moquists inlägg vill jag påminna om att jag inte har hävdat att den sydafrikanska regeringen aktivt skulle stödja Renamo. Det framgår även av min interpellation att jag inte anser att det finns belägg för ett sådant påstående. Det kan naturligtvis inte uteslutas, men det finns absolut inget belägg för det. Däremot är det uppenbart att den sydafrikanska regeringen inte gör vad som står i dess makt för att förhindra en ström av stöd till Renamo från sydafrikanskt territorium. Såvitt jag förstår föreligger det en folkrättslig skyldighet för Sydafrika att se till att inte dess territorium används som bas för aggression mot ett grannland, vilket man nog kan säga här är fallet. Jag inser naturligtvis att det måste vara situationen inne i Sydafrika som är avgörande för frågan om sanktionernas upphävande.

Fru talman! Jag är inte särskilt nöjd med utrikesministerns svar på frågan varför Ny Demokrati inte är företrätt i delegationen till Sydafrika. Jag hoppas att man tar beslutet under omprövning. Jag tycker i och för sig att det är mycket bra att det är en liten delegation som åker till Sydafrika. Ändå tycker jag att det är en obalans, när man skall bedöma och ta ställning till dessa frågor, att det är fyra representanter för regeringen och bara en för oppositionen. Jag hoppas som sagt att det blir en omprövning och att Ny Demokrati verkligen kommer med i delegationen.
Fru talman! Jag har redan för Pär Granstedt redovisat min principiella inställning i frågan, men jag vill omnämna för kammaren att en alldeles färsk bedömning från den svenska ambassaden i Mobutu är att Renamo, som man benämner som en terrormaskin, numera är en av utländska intressenter tämligen oberoende organisation. Det är alltså den färskaste bedömningen, från i går, av den svenska ambassaden i Mobutu.

Eva Johansson har frågat mig om hur jag tänker garantera att barn med särskilda behov samt barn som bor i glesbygd och invandrarbarn tillförsäkras en likvärdig utbildning i det aviserade systemet, där de offentliga bidragen följer eleven. Låt mig inledningsvis erinra om att riksdagen när det gäller principerna för det nya styrsystemet för skolan har övergivit tanken om att verksamhetens innehåll och resultat kan styras genom statsbidragssystemet. Det nya statsbidraget är ett finansiellt stöd till verksamheten, men det är ett kommunalt ansvar att utbildningen genomförs i enlighet med de mål och riktlinjer som har fastställts av regering och riksdag. Skolverket ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Självfallet gäller denna ordning oberoende av de enskilda skolornas organisationsform. Jag vill också påminna om de ställningstaganden som 1990/91 års riksmöte redan har gjort. De innebär bl.a. förstärkta möjligheter för elever och föräldrar att själva välja skola på grundskolenivå fr.o.m. läsåret 1992/93. Från denna tidpunkt skall nämligen kommunerna fördela verksamhetsbidrag till resp. skola oberoende av organisationsform. Riksdagen uttalade också att kommunen så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt skall tillgodose föräldrars och elevers önskan om placering vid viss skola. Rätten för föräldrar och elever att själva välja den utbildning som passar de egna behoven bäst behöver, enligt min mening, stärkas ytterligare. Jag avser därför att lämna förslag som innebär att bidraget för en skolpliktig elev skall följa eleven oberoende av skolval -- så länge skolan är godkänd för skolpliktens fullgörande. Därigenom ges föräldrar och elever en verklig frihet att själva välja utbildning med hänsyn till de individuella behoven och önskemålen. Den konkurrens och profilering som följer av ökad valfrihet kommer att innebära en stimulans för kvaliteten inom hela skolsystemet, såväl i tätort som i glesbygd. Valfriheten utgör således, enligt min mening, en förutsättning för stärkt kvalitet på utbildning över huvud taget, vilket kommer att gynna alla elever i skolan. Mitt svar till Eva Johansson är därför att elevers rätt till en likvärdig utbildning skall framgå av de nationella styrdokumenten. Kommunerna har därefter i uppgift att fördela tillgängliga resurser på skolområdet efter elevernas val, dvs. att offentliga och fristående skolor skall behandlas på samma sätt. Det innebär inte att krontalet per elev nödvändigtvis skall vara detsamma. Att elever med särskilda behov erfordrar extra resurser gäller oavsett vem som är huvudman för den enskilda skolan. Jag utgår från att det är nödvändigt att ge kommunerna viss möjlighet att fördela medel efter lokala förutsättningar, förutsatt att olika huvudmän behandlas lika. Diskussionen om den närmare utformningen av bidragssystemet vill jag för min del vänta med till dess att vi har berett frågan färdigt.

Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret på min interpellation om skolpeng. Min avsikt med interpellationen var att försöka få reda på vad skolpeng är eller skall bli. Jag får många frågor av oroliga elever, föräldrar och inte minst skolans personal. Jag har hittills tvingats säga precis som det är att jag inte vet. Skolministern synes tycka att frågan är tidigt ställd. Men det tycker inte jag. Det är nog snarare så att skolministern är sent ute, om hon med ett beslut i riksdagen vill påverka hur kommunerna skall handskas med skolans resurser. Det kan inte vara skolministern obekant att flera kommuner, många med moderatledning, nu står i färd med att fatta beslut om införande om skolpeng. De gör det inom ramen för de regler som gäller i dag. Såvitt jag förstår rör det sig i mycket hög grad om att utveckla möjligheterna att välja skola enligt det riksdagsbeslut som redan är fattat. Det underlag jag har sett bl.a. i Stockholm är lindrigt uttryckt magert. Det är bara några rader på ett papper som mynnar ut i ett beslut om skolpeng. Så där finns inte mycket vägledning att få. Det skulle vara intressant om skolministern ville utveckla detta något. Kommunerna känner sig tydligen inte förhindrade att utveckla ett system med rätt för eleverna och föräldrarna att välja skola inom det befintliga systemet och där resurserna självfallet följer med. Behöver riksdag och regering fatta ytterligare ett beslut i frågan? Min andra fråga gällde de löften som moderaterna och för den delen även en del andra borgerliga politiker ställde ut i valrörelsen och deras formulering. Jag var på många torgmöten där man utlovade ''en påse pengar'' till varje elev för att han eller hon skall kunna gå och köpa sig en utbildning där han eller hon vill. Jag vet att det var många som trodde på det här. Det är också säkert en och annan som lade sin röst på moderaterna just därför. Blir det så, skolministern? Blir det en påse pengar, eller är hela frågan reducerad till det som debatten nu handlar om, nämligen om ökade möjligheter att välja en annan skola än den närmaste i mån av plats? Är det detta frågan gäller, kan jag garantera Beatrice Ask att det finns betydligt enklare, mera obyråkratiska och framför allt smakligare sätt att klara det än att sätta prislapp på våra ungar. För just detta är det otäcka inslaget i moderaternas prat om skolpeng. Skolminstern skiver i sitt svar: ''Det innebär inte att krontalet per elev nödvändigtvis skall vara detsamma.'' Om det inte är nödvändigt, är det enligt skolministern önskvärt? Om det inte är önskvärt med lika stor påsar uppkommer frågan: Vem skall avgöra hur mycket det skall finnas i varje elevs påse? I dag fördelas resurserna lokalt mellan olika skolor, och på skolorna fördelas de i det praktiska vardagsarbetet i klassrummet. Resurserna följer barnen. Den skola som inte har några elever får självfallet heller inga resurser. Det här är ett försök från moderaternas sida, tycker jag, att visa upp en bild av en skola som inte använder resurserna väl. Jag kan garantera, Beatrice Ask, att varje skola använder resurserna väl, för de är så knappa att man är tvungen att ta vara på varje öre. Men nu skall det tydligen bli så att någon sitter och prismärker barnen, bestämmer hur mycket var och en skall få med sig när han skall ut och köpa sin plats i skolan. Var ligger det enligt skolministern för värde i ett sådant system? Jag kan inte låta bli att ställa frågan? Mot bakgrund av den debatt som ägde rum här i kammaren om prismärkning av varor i affärerna, varför moderaterna tycker illa om prislappar på knäckebröd och hushållspapper men tycker att det finns ett värde i prislappar på våra barn. Vi har äntligen fått ett enkelt statsbidragssystem som med ett minimum med byråkrati, just därför att det är så decentraliserat, motsvarar ganska högt ställda krav på fördelning av resurserna på rättvisst sätt. Tror skolministern att ett system där varje barn skall ha en egen prislapp, en egen påse, kommer att bli lika enkel att hantera? Riskerar vi inte tvärtom att få en väldig byråkrati, om påsarna skall vara av olika typ? Det här förslaget verkar vara hämtat från ''Den nya välfärden'', som i en liten skrift beskriver hur systemet borde vara; det är bara sådana faktorer som direkt kan hänföras till den enskilde eleven, och är möjliga att mycket tydligt definiera, som skall ge mer pengar i påsen. Är det också skolministerns åsikt? Vad tror i så fall Beatrice Ask att det kan få för praktiska konsekvenser i vardagsarbetet i klassrummet? Om hon menar någonting med att varje barn skall ha sin egen påse med sig och faktiskt också få del av skolans resurser i förhållande till påsens storlek, då begriper jag inte hur vardagsarbetet i klassrummet kommer att se ut. Hur skall man då kunna ta hänsyn till att barn behöver olika mycket -- och att barn behöver olika mycket -- och att barn behöver olika mycket i olika situationer? Det går inte att en gång för alla vid terminens början slå fast hur mycket resurser en elev kan behöva ha under läsåret. Detta är några ytterligare frågor som skolministerns svar har gett upphov till.

Fru talman! I regeringsdeklarationen slås fast att alla skall ges rätt att fritt välja skola. För mig som liberal innebär denna valfrihet flera olika saker. Den innebär rätten att välja mellan olika skolor inom den egna kommunen men också rätten att välja en skola i en annan kommun om elev och föräldrar skulle tycka detta vara lämpligt. Valfriheten innebär också rätten att välja mellan skolor med olika organisationsformer, enskilt drivna -- som stiftelse -- eller offentligt drivna. En sådan rättighet förverkligas främst genom kommunala beslut, men skolministern har också i sitt svar meddelat regeringens avsikt att säkerställa rätten att välja skola genom vissa statliga bestämmelser. Detta är glädjande, för jag tror att många kommuner behöver både vägledande regler och stöd från centralt håll vid genomförandet av en sådan valfrihetsreform. Behovet av just denna valfrihetsreform är stort inte bara inom grundskolan utan även inom gymnasieskolan. Det finns exempel på kommuner som förvägrar elever att välja en gymnasieskola i en annan kommun, om den egna kommunen anser sig kunna erbjuda en likvärdig utbildning. Låt mig ge ett sådant exempel. I Surahammars kommun finns endast grundskola, och gymnasieeleverna därifrån har brukat gå i Fagersta. Nu har Surahammars och Hallstahammars kommuner, som för övrigt båda har socialdemokratisk majoritet, fattat ett principbeslut om att bilda ett kommunalförbund. Som en följd härav kommer alla gymnasieelever att hänvisas till Hallstahammar. Detta innebär t.ex. att elever från Virsbo, som ligger i Surahammars norra kommundel, kommer att få mycket längre -- nästan fördubblad -- resväg. Dessutom förvägras man rätten att välja en skola som man kanske känner till genom äldre syskon eller andra tidigare elever. Risken är stor att studiemotståndet hos redan svagmotiverade elever ökar på grund av det ökade avståndet till skolan. Dessa beslut har fattats över elevernas och föräldrarnas huvuden och är typexempel på motsatsen till en flexibel skolpolitik, präglad av mångfald och valfrihet. Eva Johansson nämner i sin interpellation barn i glesbygd, och för dem är det ju tveklöst problem med likvärdigheten i utbildningen. Det blir med självklarhet så, att gymnasier i mindre orter inte kan ha den bredd på sina tillval, t.ex. smala språk och möjligheter till individuella program, som ett gymnasium med större elevunderlag har. Inte desto mindre är det en rättvisefråga att även glesbygdselever skall kunna välja ett annat gymnasium, med de linjer och tillvalsmöjligheter som den enskilde eleven önskar. Även i större kommuner med flera gymnasieskolor kan det finnas tendenser till revirtänkande. I och med det samlade sektorsbidraget till kommunernas utbildning finns också en risk att man blir mer restriktiv med interkommunala ersättningar för gymnasieelever som önskar studera i andra kommuner. Jag noterar med tillfredsställelse att skolministern med självklarhet slår fast något som kanske i och för sig är en självklarhet, nämligen att elever med särskilda behov måste tilldelas extra resurser oavsett vem som är huvudman för den aktuella skolan. I den allmänna debatten kan man ibland höra motståndarna till enskilt drivna skolor göra gällande att dessa skulle ''plocka russinen ur kakan'' och därmed inte ta sitt ansvar för elever med särskilda behov. Som jag ser det är det mycket klart att om det är några som valfriheten är särskilt viktig för, så är det barn med olika typer av handikapp. Friska och trygga barn kan lätt anpassa sig i en standardiserad värld, men det kan inte barn med handikapp. Av skolministerns interpellationssvar framgår att det offentliga bidraget för de skolpliktiga eleverna skall föreslås följa varje elev, men däremot sägs inget om gymnasieeleverna.

Fru talman! Det viktiga för mig som socialdemokrat och norrbottning är att barn och ungdomar, oavsett var de bor i vårt land -- eller i mitt vidsträckta län -- skall få en bra skolutbildning. Ingen skall få sämre utbildning för att han bor sju mil från centralorten i kommunen. Detta har vi faktiskt också lyckats uppnå i Sverige. Det är det vi är världsberömda för -- att barn får en bra utbildning oavsett var de bor i landet. Vi som bor i ett glesbygdslän vet att detta faktiskt är sant. Socialdemokratisk skolpolitik har värnat även om våra barn -- om alla barns rätt till en likvärdig skola. Och det är så här vi vill ha det i fortsättningen. Vi vill ha förutsättningar att driva skolor även på landsbygden och i glesbygden. Men då måste vi ha pengar till det. Statsbidraget måste medverka till att även kommuner med långa avstånd och få elever kan ge en bra utbildning till alla elever. Detta tog vi också hänsyn till när vi ändrade statsbidragssystemet förra året här i riksdagen på socialdemokratiskt initiativ. Statsbidragssystemet behovsanpassades helt enkelt. Det var ett bra beslut för glesbygd, för barn med särskilda behov och för invandrarbarn. Men nu vet vi inte hur det blir i fortsättningen. Moderaterna i utbildningsdepartementet och den borgerliga regeringen har flaggat för ett skolpengssystem i det offentliga skolväsendet. Det sägs i regeringsförklaringen att de offentliga bidragen i princip skall följa eleven. Jag hade hoppats att i dag, i skolministerns interpellationssvar, få min oro stillad när det gäller rätten till likvärdig skola även i glesbygden i det här moderata skolpengssystemet. Tyvärr kan jag inte säga att jag har fått några lugnande besked av skolministern. Hennes svar är mycket oprecist och luddigt, och det reser många nya frågor -- det har vi hört tidigare. Jag tycker att hon hänger sig åt flum, när hon säger att konkurrens stimulerar i glesbygd. Det är bara retorik för att krydda anrättningen. Jag står nu här för att kräva svar. Jag vill veta om även barn i glesbygd kan räkna med en likvärdig skola i fortsättningen i moderata system. Eller innebär ert kommande system att skolpengen skall vara lika för alla elever, oavsett om de bor i glesbygd eller ej? Den frågan har ställts tidigare här i kammaren, och inga svar har getts. Vad skulle det i så fall få för konsekvenser? Jag frågar därför att det oroar mig att skolministern i sitt svar inte vill erkänna att statsbidraget har betydelse för möjligheten att skapa en likvärdig skola i landet. Hon säger bara att statsbidraget inte skall styra verksamhetens innehåll och resultat. Då måste jag påpeka för skolministern att statsbidraget självfallet har betydelse för att alla barn skall få en likvärdig skola oavsett var de bor. Det kostar mer pengar att driva en skola med 30 elever i glesbygd än en med 500 elever i tätort. En kommun med många byskolor har högre kostnader. Skulle skolpengen bli lika för alla elever oavsett var de bor, innebär det självfallet stora negativa konsekvenser för de här barnen och kommunerna. Den socialdemokratiska regeringen skrev förra året i propositionen att en förutsättning för att en över landet likvärdig skola skall kunna uppnås är att alla kommuner har så långt möjligt likvärdiga ekonomiska förutsättningar för verksamheten i skolan. Nu vill jag veta om skolministern håller med om att statsbidragets storlek och utformning har betydelse för glesbygdskommunernas möjligheter att erbjuda likvärdig skolutbildning. Jag vill ha ett svar, Det oroar mig också att Beatrice Ask i sin hänvisning till riksdagens beslut inte betonar att riksdagen i våras beslutade att närhetsprincipen är viktig när elever skall fördelas på skolor i kommunen. Elevens val skall vara grunden. Det har riksdagen beslutat. Men kommunen måste också kunna ta hänsyn till andra elevers val när den beslutar hur skolorganisationen skall se ut. Det är ju så ibland att olika elevers intressen kolliderar. Riksdagen har betonat då att kommunen måste kunna väga olika behov mot varandra. Närhetsprincipen var en viktig del av riksdagsbeslutet, men det utlämnar Beatrice Ask i sitt svar. Är det möjligen så att skolministern kommer att strunta i närhetsprincipen även i en kommande proposition och alltid låta valet av skola gå före? Då måste jag fråga vad statsrådet tror händer i glesbygden. För att förekomma skolministern är mitt svar att skolor som är viktiga för bygden då kan tvingas att lägga ned. Då undrar man om det verkligen är dithän vi skall komma. Det är i sanning ett mycket stelt och fyrkantigt system som skolministern aviserar. Jag ser många problem när den bistra verkligheten inte låter sig inordnas i skolpengsmodellerna. För regeringen verkar det bara vara en fråga om ideologi i stället för praktisk verklighet. Jag föreslår att vi står fast vid de beslut som vi fattade förra året här i riksdagen. De besluten förenade olika intressen och medför vi även kan tackla olika förhållanden i vårt stora avlånga land. I det statsbidragssystem och den skola vi redan har bestämt oss för, sammanflätar vi elevernas och föräldrarnas möjligheter att välja skola, skolornas möjligheter att profilera sig och kommunernas möjlighet att planera ett skolväsende som tillgodoser alla elevers behov av en bra skola i närheten av sitt hem. Jag vill fråga skolministern: Varför vill ni riva upp principen om en skola för alla i hela landet?

Fru talman! En likvärdig skola för alla elever är ett av de mest centrala målen för vår skolpolitik. Att ge alla elever goda förutsättningar att klara sitt skolarbete och dessutom instrumenten att senare ta sig fram i samhälls och arbetslivet är angeläget. Att ge föräldrar och elever ett ökat inflytande över skolan är också angeläget. Kring detta finns en stor samstämmighet. Många har känt oro inför det moderata resonemanget om skolpengen. Innebär detta en lika stor summa för alla? Får man inte chans att stödja svaga elever? Lika skolpeng för alla kan ju verka rättvist, men det ger inte alla elever samma förutsättningar, beroende på den enskilde elevens utgångsläge. I sitt svar framhåller statsrådet att krontalet per elev inte nödvändigtvis skall vara detsamma. Det är bra. Snarare är det ju så att krontalet inte kan vara detsamma. Skall man skapa en likvärdig skola kräver detta med nödvändighet att man får möjlighet att ge extra stöd åt elever som har behov av detta. Statsbidraget skall inte styra verksamhetens innehåll och resultat, säger statsrådet. Samtidigt kommer man inte ifrån att statsbidraget i dag är behovsstyrt och tar hänsyn till kommunernas speciella förutsättningar. Kommer detta att vara fallet även i fortsättningen? Hur går det annars för t.ex. kommuner med många flykting och invandrarbarn? Att ge invandrarbarnen likvärdiga förutsättningar innebär t.ex. att tillgodose behov av extra stöd i svenska. Detta betyder också i viss mening att de eleverna blir dyrare. Dessutom erbjuds invandrarelever hemspråksundervisning för att vidmakthålla och utveckla kunskaperna i det språk som barnet använder dagligdags i hemmet. Denna undervisning skall också, enligt regeringsdeklarationen, värnas. Vad händer då med dessa elever i ett skolpengssystem? Kan skolor välja bort invandrarbarn? Ökar inte riskerna för segregation? Dagens Nyheter behandlade detta med segregationsrisken i sin ledare den 3 december där man skrev: ''Höga skolavgifter exempelvis kan användas som ett sätt att sålla fram barn med välsituerade och engagerade föräldrar. - - Rätten att välja skola ska inte vara en rätt att betala för att de egna barnen ska slippa skolkamrater som kommer från en svår hemmiljö. Av samma skäl bör skolorna inte hur som helst få välja vilka barn de ska ta emot.'' Låt mig tillägga att det för mig som socialdemokrat är lätt att instämma i detta. Hur ser statsrådet på denna problematik? I regeringsdeklarationen anges, som sagts här tidigare, att de offentliga bidragen i princip skall följa eleven. Någon skall då prissätta den enskilde eleven, t.ex. eleven med behov av stödundervisning i svenska och undervisning i sitt hemspråk. I och för sig kan man ju undra vem som skall prissätta eleven, men det kan vi just nu lämna därhän. Prismärkningen kan emellertid innebära problem när det gäller den enskildes integritet. Hur rimmar det med regeringsdeklarationens ord om att ''den personliga integriteten inte får kränkas''. Till detta kommer att prismärkning på invandrarbarn kan bidra till att bejaka stämningar som vi i denna kammare i andra sammanhang är överens om att bekämpa. Det känns angeläget att få statsrådets principiella syn på dessa problemställningar kring invandrarbarn och deras ställning i ett skolpengssystem.

Fru talman! Jag är inte säker på att jag hinner besvara alla frågor i ett anförande, eftersom det var många frågor som togs upp. Först vill jag slå fast att det inte har diskuterats att riva upp beslutet om statsbidrag. Det sektorsbidrag som är infört, det är infört. Det är ganska bra. Däremot tror jag inte att man skall, vare sig man är socialdemokrat eller något annat, slå sig för bröstet och säga att det är otroligt bra för t.ex. invandrarelever. Det finns kommuner med många invandrarelever som trots de justeringar som gjordes faktiskt fick mindre pengar än vad de tidigare fick för just detta ändamål. Systemet är inte så perfekt. Sedan tycker jag att det ibland är mycket bra att ha kommunal erfarenhet. Det är viktigt att riksdagen inser att den tid när man styrde verksamheten och garanterade likvärdighet med statsbidragen är över. Statsbidragen till skolverksamheten har minskat år för år. Vill vi -- och det vill vi -- garantera en likvärdig utbildning av hög kvalitet i alla våra skolor, kommer vi att få arbeta mycket mer med de nationella målen, utvärdering och mycket annat. De statsbidrag som finns är inte ointressanta. De jämnar ut en och annan skillnad, men överdriv inte betydelsen av dem. Om ni tittar i en kommunal budget får ni se hur mycket de räcker till. Som utgångspunkt för den här diskussionen är viktigt att inte leva i föreställningen att vi är perfekta när det gäller att ordna en likvärdig utbildning i alla Sveriges skolor. Vi har många mycket bra skolor, men om man har varit ute i många skolor vet man också att det finns skolor som fungerar mindre bra. Det finns inte bara ekonomiska skäl till detta. Det finns exempel på kommuner där det är svårt att rekrytera behöriga lärare. Det finns även andra problem som gör att det finns bekymmer. Detta är någonting som vi skall arbeta med. Den debatt som vi kommer att föra om läroplanen kommer mycket att handla om hur man skall försöka att bearbeta det bekymret. Sedan undrade Eva Johansson vad en skolpeng är och vad vi menar med det. Det innebär inte, vilket många socialdemokrater fått för sig, att man skall skicka en check hem till folk i brevlådan. Det är inte poängen. Poängen med en skolpeng är att de medel som man är beredd att anslå för en elev följer med eleven till den skola eleven och dennes föräldrar har valt, oavsett huvudman för skolan. Riksdagen var mycket tydlig i sitt beslut i våras när den slog fast principerna för detta. Nu undrar Eva Johansson varför vi skall komma med en proposition. För att följa upp riksdagens beslut måste vi för det första ändra i bl.a. en del förordningar. Jag är för det andra mycket väl medveten om de problem som är förknippade med det här liksom om den oro och osäkerhet som finns i kommunerna. En av de viktiga avsikterna med den här propositionen är att föra resonemang för och emot olika praktiska lösningar. Det finns också en utredning -- faktiskt tillsatt av den förra regeringen -- som ser på en del av de frågor som dyker upp när man ändrar system. Det handlar om avgifterna, som någon tog upp, om närhetsprincipen, om hur man tar hänsyn till elever med speciella behov osv. Det är naturligtvis -- det har regeringen aldrig förnekat -- mer komplicerat än vad man kan tro att byta system. Vi menar allvar med att alla barn skall ha en rimlig och rättvis möjlighet att välja skola. Vi måste då också visa litet omsorg om detaljerna och följa upp de principbeslut som riksdagen har fattat med förslag och resonemang. Hur skall då detta system se ut? Det är riktigt, som påpekades här tidigare, att man i många kommuner nu söker olika varianter. Det finns i princip två system för att tillmötesgå elever med särskilda behov. Det ena är att man fördelar de resurser som man har tillgängliga -- det statliga sektorsbidraget och de kommunala medlen -- per elev. Eleverna får därvid delas upp i kategorier med hänsyn till olika typer av särskilda behov. Detta system finns i Belgien, Holland och en del liknande länder. Det är inte något jättebra system. I det andra systemet fördelar man medel upp till en viss nivå och behåller därutöver enligt olika kriterier en del medel centralt i kommunen. Det här kommer att vara litet besvärligt, men det beror inte på att vi skall ta bort skillnaden mellan offentliga och privata skolor, utan det är i sig en svår problematik. Jag skulle inte, med erfarenhet av att hantera hittillsvarande bidragssystem och kommunal skolbudget, vilja påstå att jag är säker på att vi i dag alltid träffar rätt när det gäller att fördela medel för barn med särskilda behov. Den förstärkningsresurs som tidigare fanns hade uppgiften att vara till för barn med särskilda behov. Vi gjorde i Stockholm på mitt initiativ en del utredningar, och det visade sig då att förstärkningsresursen, som var till för att man varje år skulle kunna möta de behov som fanns hos vissa elever, inte alls användes på det sättet. Det gjordes i stället en slentrianmässig fördelning, likadan år för år, och denna stämde inte alls med behoven. Jag tror att den diskussion som nu måste föras i kommunerna är oerhört angelägen. Den har egentligen ingenting att göra med skillnaden mellan offentliga och privata skolor. Det ställdes också en som jag tycker väsentlig fråga om gymnasiet. Jag får återkomma till den, eftersom min taletid just nu är ute.
Fru talman! Jag vill först konstatera att jag tror att vi är tämligen ense -- det visar också debatten och besluten i riksdagen i våras -- om att det är bra om elever och föräldrar så långt det är möjligt med tanke på de platser som finns tillgängliga kan få välja att gå i den skola som man av olika skäl kan tycka är bäst. Också Beatrice Ask har sagt att den som bor närmast en skola skall kunna ha första tjing på en plats där. Jag måste mot den bakgrunden återigen ställa frågan till Beatrice Ask: Vad är det ytterligare som hon vill uppnå med prismärkningssystemet för våra barn? Finns det något annat värde i prislappen på barnen än just möjligheten att välja utbildning? Den frågan kan man nämligen mycket väl hantera utan prislappar. Det behövs ingen byråkratisk omgång, där någon skall sitta och väga det ena barnet mot det andra, för att valfriheten skall kunna upprätthållas. Beatrice Ask sade att det är bra att ha kommunal erfarenhet när man diskuterar skolfrågor. Ja, det tror också jag. Jag tycker dessutom att det är värdefullt att ha erfarenhet både av att vara ordförande i en kommunal skolstyrelse och av att vara förälder. Jag har under de år som jag varit detta lärt mig ofantligt mycket om hur skolans vardag ser ut och vad som är viktigt i det sammanhanget. Därav min fråga om hur det praktiskt skall gå till när resurser skall fördelas. Det allra viktigaste stället där resurser fördelas i dag är i den lokala skolan, faktiskt ute i klassrummet, när lärare och elevvårdspersonal tar ställning till elever som behöver extra mycket hjälp. Jag har hört på många torg och kan även läsa i interpellationssvaret att olika elever kan ha olika stora penningpåsar med sig till skolan. Oavsett om det rör sig om en påse, en check eller någon rad på ett papper från skolkontoret till skolan, skall någon skicka med en summa pengar för en utpekad elev. Menar man något med detta, borde det också återspeglas i verksamheten i klassrummet. Den eleven skall för läsåret eller den period det gäller få motsvarande resurser. Jag förstår då inte hur lärare och elevvårdspersonal på skolorna tillsammans med elever och föräldrar skall kunna ta hänsyn till sådant som faktiskt händer. Det är ju inte status quo, helt oförändrade förhållanden, i ett klassrum under ett läsår, utan de förändras varje dag.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Beatrice Ask nu ger besked om att beslutet om statsbidragssystemet ligger fast. Jag vet hur viktigt statsbidragssystemet är för skolor i hela landet. Men jag kan därför inte hålla med Beatrice Ask när hon vill tona ned systemets betydelse för den likvärdiga skolan över hela landet. Det faktum att jag vet hur viktiga nu gällande behovskriterier för framräkningen av statsbidraget är gör att jag tycker att statsbidragssystemet betyder mycket för likvärdigheten. Jag har tagit fram en del siffror på vad grundskolan kostar i olika delar av landet. I mitt hemlän finns det mycket stora variationer. I t.ex. Överkalix kostar en grundskoleelev ungefär 64 000 kr. per år, men i Boden i samma län är kostnaden ungefär 48 000 kr. Jag har också sett på kostnaderna i några andra kommuner som kanske många här har anknytning till: Olofström 53 000 kr., Upplands Beroende på olika förhållanden i landet är det alltså mycket stora skillnader i kostnader för grundskoleeleverna. Detta speglas i statsbidragssystemet, som därmed har stor betydelse för likvärdigheten. Det är, som sagt, bra att Beatrice Ask vill värna om det. Men kommer Beatrice Ask också att värna om de behovskriterier som i dag finns i statsbidragssystemet? Kommer hon t.ex. också att värna om glesbygdsfaktorerna, såsom hur många elever som finns per kvadratkilometer?

Fru talman! Statsrådet nämnde här i sitt anförande att vi inte skall inbilla oss att vi inom det system som vi har i dag är perfekta på att anordna likvärdig utbildning. Det är säkerligen korrekt att det finns brister och saker som man kan förbättra, men min utgångspunkt är då att det är viktigt att vi inte bidrar genom systemförändringar till att försämra situationen. De åtgärder som vi här vidtar bör i stället stärka skolan och likvärdigheten i utbildningen. Jag har därför en rädsla för skolpengen. Jag vill vidare säga till Beatrice Ask att också jag har erfarenhet från kommunal skolstyrelseverksamhet, om också inte i en kommun av Stockholms storlek utan från en av dem som Ewa Hedkvist Petersen här nämnde, Olofström. Olofström är å andra sidan en typisk invandrarkommun. Det är mot den bakgrunden som jag gärna vill höra Beatrice Asks syn på invandrarbarnens villkor i ett nytt skolpengssystem, och jag hoppas att få göra det.

Fru talman! Först fick jag frågan om man med statsbidraget också i framtiden skulle ta hänsyn till regionala variationer och behov. Ja, alldeles självklart. Det står faktiskt i regeringsdeklarationen att hela Sverige skall leva. Hur det skulle se ut om vi inte hade skolor i hela landet, begriper inte jag. Det är helt nödvändigt. Preciseringen, detaljutformningen av skolpengen blir en kommunal fråga. Vi har ett statligt bidragssystem som ser ut på ett visst sätt, och det blir i kommunen det måste förverkligas. Jag vill gärna säga att när vi skriver en proposition kring det här är inte avsikten att i detalj exakt tala om hur systemet skall vara. Vi kommer att ange principerna, för jag utgår ifrån att det finns lokal variationer och lokala behov, och jag har fullt förtroende för kommunalpolitikers förmåga att hitta rätt i systemet. Varför skall man sätta prislappar på barnen? Det där är ju egentligen en debatt som jag tycker är ganska tillgjord. Det måste då finnas en ofantlig kritik mot det försök till nya statsbidrag som den förra regeringen faktiskt initierade och som riksdagen också fattat beslut om. Vad man gör är ju att lägga ut pengar per elev och lägga till andra faktorer. Jag delar nog uppfattningen med tidigare skolministrar att vi i Sverige gör stora satsningar på utbildning, men det är ett allvarligt bekymmer att det fortfarande är mediokert med prislappar inom systemet. Vi vet inte riktigt hur pengarna använts. Vi är inte riktigt säkra på vad det faktiskt kostar, om man vill ge ett autistiskt barn den bästa undervisningen. Då kan det sägas att det kan förstärka fördomar, om man talar om att det kostar litet mer att hjälpa invandrarbarn, som kommit hit när de är ganska gamla, att lära sig svenska ordentligt. Jag är inte så säker på det. Jag tror att det är väldigt bra att motverka fördomar genom faktiska konstateranden. Nog måste väl vi politiker kunna stå upp för särskilt stöd till ungdomar och barn med olika behov. Jag fick också en fråga om gymnasiet. När man fattade beslut om den nya gymnasieskolan och i en del andra sammanhang har man gett elevens val större tyngd. Finns det nationella program i hemkommunen eller har hemkommunen valt att träffa avtal med en annan kommun, hänvisas eleven dit i första hand. Det finns inga lagliga hinder för en elev att välja en annan kommuns gymnasieskola, men det finns inte heller någon skyldighet för hemkommunen, om den redan har den önskade utbildningen, att ställa upp och betala kostnaderna. När det däremot gäller nationella program eller grenar på nationella program som hemkommunen inte erbjuder, har eleven rätt att välja en skola också i en annan kommun. Eleven skall dessutom av den andra kommunen behandlas på samma villkor som de egna eleverna. Och elevens hemkommun får naturligtvis stå för fiolerna. Men det finns en liten brist här naturligtvis, och nästa steg blir väl att fundera över om man skall utvidga elevens rätt att välja. Jag har mycket stor sympati för det, men jag vet samtidigt att förändringarna nu ställer rätt stora krav på kommunerna och att det finns en viss oro. Visar det sig att många kommuner, av lokalpatriotiska eller andra skäl, inte har förståelse för hur viktigt det är att följa elevers och föräldrars val och inte kan åstadkomma vettiga samverkansavtal så att önskemålen kan tillgodoses, måste vi naturligtvis vara beredda att gå vidare och fatta beslut om ett åläggande för kommunerna. Jag tycker att det är alldeles självklart att kommunen, om en elev önskar gå i en annan skola, försöker upprätta en överenskommelse med den kommun det då gäller. Sedan är det naturligtvis också självklart att en kommun i första hand måste se till sina egna elevers behov, i enlighet med de regler som gäller i dag. Det tycker jag är rätt viktigt att kommunerna kan göra.
Fru talman! Nu sade skolministern att det är kommunerna som i stor utsträckning skall utforma systemet, och det gläder mig. Det borde då också vara så att kommunerna har möjligheter även framgent att arbeta för att uppnå valfrihet och rättvisa i resursfördelningen utan att införa det system med prismärkning av barn som Beatrice Ask varmt förespråkar och som hon inte har kunnat förklara för mig vad det egentligen ligger för värde i. Om syftet med det är en rättvis fördelning, valfrihet och ökat inflytande för elever och föräldrar i skolan, då kan det uppnås på mycket bättre, mindre byråkratiskt och mycket smakligare sätt än med det här prismärkningssystemet. Jag tror innerst inne, Beatrice Ask, att hela tanken faktiskt vilar på en uppfattning om att alla barn är lika eller att de i vart fall har lika stora behov. Då blir tanken begriplig. Då går det att förstå den. Men den tanken har ju den svagheten att den utgår ifrån fel utgångspunkter. Verkligheten ser faktiskt annorlunda ut, och det är min bestämda uppfattning att skolan aldrig någonsin får gå tillbaka till att bli en skola som försöker göra alla barn lika och behandla alla barn som om de hade samma förutsättningar. Det är nödvändigt, och det är vår skolas stora styrka att den faktiskt har förmått göra det i så hög grad som nu sker, att skolan visar att den ser varje elev som en egen individ. Fru talman! Jag tror att förslaget om skolpeng i själva verket är ett hugskott som föddes i någon av moderaternas många kampanjorganisationer inför valet. Det var nog ganska effektivt på torgmötena, det tror jag, men det klarar inte konfrontationen med verkligheten. Därför skulle jag vilja ge ett råd i all vänskaplighet till skolministern: Ge upp hela den här grejen, den är fel från början till slut! Ibland måste man nog faktiskt inse att det är bättre att skippa en omöjlig tanke innan den har hunnit drabba en massa människor. Blås av det här och var i stället med och arbeta för en skola med ökad valfrihet och rättvis resursfördelning som tar sin utgångspunkt i våra barns behov! För det behövs inte den här prismärkningen. Våra barn har aldrig bett om prismärkningen. Föräldrarna har aldrig bett om den heller. Vad de vill ha är mer att säga till om och tillräckliga resurser och, som sagt var, en rättvis fördelning som tar hänsyn till alla barn.
Fru talman! Jag gläder mig naturligtvis åt att också skolministern utropar att hela landet skall leva och att hon vill betona att det är en viktig del av regeringsförklaringen. Jag hoppas att få se på många områden att regeringspolitiken verkligen medverkar till detta. Nu har jag vissa reservationer inför att det gäller regeringens hela politik, men jag tycker att det är bra att skolministern vill ta det här ansvaret. Skolministern sade också att skolpengen kommer att vara en kommunal fråga. För några veckor sedan hörde jag Stockholms skolchef prata om skolpengssystemet. Han framhöll många problem som kunde ses vid införandet av ett sådant system. De problem han talade om kan också gälla glesbygdskommuner. Han sade t.ex. att lokalkostnaderna måste uteslutas, eftersom skolor har olika kostnader för lokaler. Elevers olikhet måste man också ta hänsyn till. I glesbygd är olikheten ofta lång skolväg och behovet av en skola i närheten av hemmet. En tredje reservation han hade var att behoven måste styra fördelningen av pengar. Det har vi talat mycket om här, och det gäller också i högsta grad i glesbygden. Skolpengssystemet kommer, precis som Eva Johansson sade, att konfronteras med en verklighet som inte är så lätt att anpassa till det systemet. Det allvarligaste tycker jag är att det finns risk för prismärkning. Den risken finns även i små kommuner, i kommuner där man har många små skolor. Där kommer prismärkningen att innebära att man tvingas sätta olika prislappar, beroende på t.ex. långa skolvägar. Det här är inte bra. Det är för övrigt den enda konsekvensskolpengssystemet kommer att få i många av kommunerna, dvs. just att man tvingas sätta prislappar. Det ger mer administration. Skolpeng är för moderaterna och den borgerliga regeringen en ideologisk fråga. Förslaget formades någonstans, och sedan har skolpengen konfronterats med verkligheten. Beatrice Ask tvingas konfronteras med frågor, och hon och moderaterna tvingas till reträtt gång på gång när verkligheten visar att skolpengssystemet inte kan läggas in i modeller. Det bidde en tumme. En stor del av den socialdemokratiska skolpolitiken är mycket väl anpassad och kommer att finnas kvar i fortsättningen. Jag tycker att det är bra. Jag vet att den socialdemokratiska skolpolitiken, med det statsbidragssystem som finns med möjlighet att välja skola, med skyldighet att ta hänsyn till närheten när man väljer skola och med möjlighet att profilera skolor, är bra och väl anpassad för föräldrar och elever. Jag tycker att den politiken skall få stå fast. Det är mitt råd till skolministern.
Fru talman! Jag noterar med tacksamhet att skolministern är beredd att bevaka utvecklingen i kommunerna vad gäller gymnasieskolan, även om hon inte är beredd att ge några regler nu. Jag tror att en vägledning och ett tillkännagivande från regeringen skulle vara av värde. Jag ser det som ett bekymmer att det är svårt att genomföra de individuella programmen överallt. Men det gäller i många fall också förstahandsvalet för en del gymnasieelever. En del kurser kan bli fulltecknade, och några elever blir över. Av den anledningen hänvisas de till ett annat program. Det är naturligtvis också olyckligt. De socialdemokratiska representanterna har här vältaligt värnat om närhetsprincipen. Men den principen åsidosattes i det exempel jag gav. Det är kanske den allvarligaste invändningen mot det fria valet för gymnasieeleverna. Det fria valet hotas i de små orterna ute i glesbygden. Eleven kan ha närmare till ett visst gymnasium men inte bli hänvisad dit. När det gäller sektorsbidraget är det viktigt att påpeka att det också finns lokala variationer inom kommunerna som måste tillgodoses. Precis som statsrådet påpekar går det inte att uppfyllde så många av de lokala behoven i kommunerna med centrala tilldelningar. Prismärkning är ett fruktansvärt obehagligt uttryck. Men låt mig ändå använda det. Jag anser att prismärkningen kan användas offensivt i kommunerna. Svaga elever, handikappade elever och invandrarelever kan stöttas mer offensivt med en medveten uppskrivning av de resurser som ges till eleven. Jag tror att den idé som statsrådet diskussionsvis gav, nämligen att ett högkostnadsskydd behålls på skolstyrelsenivå, kan skapa en likvärdighet för alla elever.

Fru talman! Det positiva med denna debatt är Beatrice Asks besked om att beslutet om statsbidragen står fast. Jag vill komma tillbaka till problemen med integriteten i ett skolpengssystem med prissatta elever. Beatrice Ask säger i en bisats att vi inte skall vara rädda för att redovisa den faktiska kostnaden. Det är naturligtvis självklart. Den faktiska kostnaden för invandrarundervisningen vet vi redan i dag. Det är ingen hemlighet för Beatrice Ask eller för mig. Jag vill markera att vi i dag inte pekar ut kostnaden för den enskilde eleven. Det kan i sig utgöra ett problem i framtiden. Beatrice Ask ser inte samma risk med det som jag gör. Jag drar då slutsatsen att det inte bådar gott för framtiden då moderaterna skall försöka genomföra sina idéer kring skolpengen.

Herr talman! Regeringen tänker inte bara försöka genomföra idén, vi kommer att genomföra den. För mig är det en oerhört viktig ideologisk fråga att förverkliga principen om en skolpeng. De inlägg som har gjorts här förvånar mig. Men ingenting skall ju förvåna en här i världen. Det som har bekymrat mig och många andra med borgerligt sinnelag under åren, är den orättvisa som socialdemokraterna har stått för när det gäller synen på offentliga och fristående skolor. Med hjälp av statsbidraget har en segregation skapats där bara den som har mycket pengar har haft råd att välja ett alternativ, och man har försökt strypa framväxten av alternativ. Det var sent påkommet att inse betydelsen av Waldorf och Montessoripedagogiken. Nu ändras attityden, och jag är oerhört tacksam för det. En annan sak som har tagit mycket lång tid för socialdemokraterna är att komma till insikt om hur viktigt det är att elever och föräldrar kan välja skola. Det är dessa två delar som präglar tanken bakom en skolpeng. Däremot tror varken jag eller någon annan borgerlig politiker att det går att införa detta pang bom och hur enkelt som helst, och det inte finns några bekymmer. Det finns många problem, och jag har tagit upp dem tidigare. Skoldirektören i Stockholm, Sven Åke Johansson, arbetar med en utredning kring de aspekter, bekymmer och svårigheter som uppstår när man skall byta fot i systemet. Jag tror att det är oerhört värdefullt att det blir en saklig granskning där man ser till olika typer av kommuner och svårigheterna där. Det är ett av skälen till att jag har aviserat att det skall komma en proposition på området för att reda ut begreppen. Avsikten är att det här skall bli bra. Det här är en mycket stor ideologisk fråga. Det är inget som har hittats på i en kampanj. Förslaget har vuxit fram med utgångspunkt i ideologiska diskussioner och är oerhört centralt. Nu säger en del att det kommer reservationer, undantag osv. Ja, den risken finns om man går för långt. Jag tror, och det var samma övertygelse som låg i statsbidragssystemet, att vi behöver skapa fler schabloner, avbyråkratisera osv. Det kommer att vara ambitionen när vi skall se över problemen. Detta är en ideologisk fråga.

Herr talman! Leo Persson har ställt ett antal frågor till mig som rör beslut om vissa statliga verks regionala förvaltningar. Bakgrunden är att posten, televerket och vägverket har beslutat att omorganisera sina regionala förvaltningar. För Kopparbergs läns del innebär besluten att man för samtliga tre verk kommer att ingå i regioner med regionförvaltningarna lokaliserade i orter utanför det egna länet. Antalet sysselsatta i de tre verken i Leo Persson har vidare frågat mig om jag avser att kompensera bortfallet av sysselsättningstillfällen inom nämnda verk samt om jag avser att anvisa ytterligare medel till Dalarnas förfogande för åtgärder för att dämpa effekterna av den nu rådande lågkonjunkturen. Jag har för några veckor sedan här i kammaren redovisat min syn på de frågor som Leo Persson ställer. Bakgrunden var den gången att omstruktureringen av de statliga verk som Leo Persson nämner, innebär att antalet arbetstillfällen minskar också i Norrbottens län. Jag skall gärna redogöra för vad jag då sade. De statliga affärsverken liksom vissa andra myndigheter har mycket viktiga uppgifter sett från regionalpolitiska utgångspunkter. De svarar för betydande delar av den infrastruktur som är nödvändig för att näringsliv och boende skall kunna utvecklas i alla delar av landet. De ger också arbete åt ett stort antal människor runt om i landet. När det gäller verkens serviceuppgifter, dvs. att bygga och underhålla väg och telenäten och att svara för post och teletjänster, är det riksdag och regering som formulerar mål och anger riktlinjer. På denna punkt har regeringen i regeringsförklaringen framhållit att satsningar på bättre infrastruktur är avgörande för den regionalt spridda sysselsättningen. När det sedan gäller de organisatoriska formerna, regionindelning m.m. för den verksamhet som bedrivs så är det frågor som resp. verk självt bestämmer över. Både postverket och televerket är på olika områden utsatta för konkurrens. Riksdagen har också fastställt vissa effektivitetsoch avkastningskrav. Det innebär att verken måste se över sin organisation och söka effektiva arbetssätt. I det avseendet skiljer sig den statliga verksamheten inte från privat eller kommunal verksamhet. Det leder bl.a. till att olika verksamheter kan bedrivas med färre antal anställda än tidigare utan att man gör avkall på de primära servicemålen. Vi kan inte i längden bedriva en orationell offentlig verksamhet enbart av sysselsättningsskäl. Verksamheten blir då för dyr. Personalminskningarna berör alla delar av landet, även om vissa orter påverkas mera än andra. Regeringen för samtal med privata tjänsteföretag om förläggning av verksamheter till orter som behöver bredda sin arbetsmarknad. Jag ser det som naturligt att regeringen på motsvarande sätt tar upp sådana diskussioner även med de statliga affärsverken och vissa andra myndigheter. Slutligen vill jag på Leo Perssons fråga om medel till Dalarna för att dämpa effekterna av lågkonjunkturen erinra om att regeringen i tilläggsbudget I har föreslagit och redovisat en rad stimulansåtgärder. Arbetsmarknadssstyrelsen föreslås få ca 3,6 miljarder kronor. Dessa medel kommer, på sedvanligt sätt, att fördelas av AMS propositionen föreslås även att Kopparbergs län tillförs medel för infrastrukturprojekt och till statligt byggande. Vidare har regeringen nyligen beslutat att AMS får disponera 1,2 milj.kr. för att förstärka arbetsförmedlingen i Avesta. Regeringen följer mycket noga arbetsmarknadsläget i landet och är, vilket också betonas i regeringsförklaringen, beredd att utnyttja varje del i den samlade arbetsmarknadspolitiska medelsarsenalen för att hindra arbetslöshetens sociala konsekvenser och för att skapa en bättre beredskap för den uppgång i sysselsättningen som kommer.

Herr talman! Jag vill framföra ett tack för svaret. Men jag vill också nu passa på och be arbetsmarknadsministern om ursäkt för att jag inte fanns på plats vid frågestunden förra tisdagen. Jag var nämligen på utskottsresa i Blekinge, och det gick tydligen inte att få godkänt att Odd Engström skulle ta emot svaret. Reglerna lär tala om att man skall vara sjuk innan man får någon ersättare, och det var därför. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill nog ändå påstå att jag tycker att det svar som arbetsmarknadsministern lämnar på min interpellation känns litet tunt. Var finns de regionalpolitiska bedömningarna? Svaret liknar mer ett svar som skulle ha levererats av kommunikationsministern. I svaret saknas den regionalpolitik som arbetsmarknadsministern tidigare som centerriksdagsman vurmat för -- att hela Sverige skall leva. Jag tycker att arbetsmarknadsministern skall leva upp till denna devis. Det är viktigt, och jag håller med om att hela Sverige skall leva. En mer grundlig studie bör göras av de totaleffekter som blir följden av ett ohämmat flyttande av regionenheter ut ur Kopparbergs län. Jag vill påstå att de samråd som bör föregå sådana beslut har varit mycket bristfälliga, om det över huvud taget har förekommit några. Det finns angivet i verksförordningar och förordningarna för länsstyrelserna hur dessa samråd skall hanteras. Förordningarna är utfärdade av regeringen. Jag vill upprepa mina två första frågor ännu en gång, då jag finner att arbetsmarknadsministern egentligen inte har svarat på dem. Den första frågan löd: Anser arbetsmarknadsministern det rätt att överlåta lokaliseringsbesluten på de statliga verken i sådana fall där staten tidigare medverkat till utlokalisering av s.k. kvalificerad verksamhet just av regionalpolitiska skäl? Jag tänker då på vägverket i Borlänge och andra utlokaliseringar som skett, banverket osv. Jag kan ändra formuleringen i min andra fråga och ställa den så här: Vidhåller arbetsmarknadsministern att tillräckligt samråd existerar vid analys av sysselsättningseffekterna då flera verk samtidigt i egna organisationsbeslut omlokaliserar sin verksamhet? Utan samråd med länsstyrelserna blir det mycket konstigt. Jag vill påstå att man inte följer de förordningar som finns. Vad avser mina två sista frågor i interpellationen vore det önskvärt om arbetsmarknadsministern något bättre kunde precisera på vilket sätt just Kopparbergs län kommer att få del av arbetsmarknadsmedel som aviseras. Vad som kan konstateras är att Kopparbergs län fått mindre åtgärdsmedel än jämförbara län med likartad arbetslöshetssituation. Från augusti månad har man haft en ännu sämre utveckling än övriga skogslän, även om jag vill påstå att det som satsas i de övriga skogslänen också är otillräckligt. Det vore bra om arbetsmarknadsministern kunde precisera sig, så att vi vet hur vi skall klara den djupa arbetsmarknadskris som nu råder i Det måste till ordentliga regionalpolitiska insatser. Bl.a. skall byggverksamheten stimuleras. Andra åtgärder är nu helt nödvändiga, så att det börjar rulla igen. De statliga verkens bidrag av nya arbetssökande kommer inte att göra det enklare. Jag läste i Dagens Nyheter i dag om postens framtida omstrukturering. Det är oroande. Visserligen säger man att man skall utreda hur det skall bli med lantbrevbärarnas situation. Jag vill ändå till arbetsmarknadsministern redan nu skicka med att vi skall vara rädda om lantbrevbärarna ute i glesbygden. Möjligheten att tillfredsställa mångas krav på en grundservice och trygghet bygger på denna verksamhet. Jag är orolig för om man tänker plocka bort denna verksamhet. Visst kan man hitta lösningar i vissa bygder, där en affär kan räddas med utökning av olika kombinationer av service. Vi har ju apotek, systembolag och andra verksamheter som fungerar. Det stöttar naturligtvis vissa glesbygdsbutiker. Det är jag helt medveten om. Men vi får inte glömma bort hur viktigt det är att lantbrevbärarnas funktioner tas till vara också i framtiden. Jag vill vädja till arbetsmarknadsministern att känna det regionalpolitiska ansvaret för postverkets verksamhet i glesbygden.

Herr talman! Mitt lilla anförande måste med nödvändighet börja med geografi för att sedan gå över till mer principiella frågeställningar. Jag bor och verkar i ett angränsande skogslän, Gävleborgs län. I dag ståtar vi med den inte särskilt trivsamma rollen som nr 1 i landet när det gäller arbetslöshet, hur man än räknar. När det gäller de yngre är arbetslösheten mycket stor och inom vissa branscher oerhört besvärande. Vi har i vårt län, Gävleborgs län, drabbats mycket hårt av lågkonjunkturen kombinerad med en strukturomvandling, ja, en strukturkris. Detsamma gäller också några andra län. När det gäller de statliga verken, som Leo Persson nämner i sin interpellation, befinner vi i Gävleborg oss i precis samma situation som man gör i Dalarna. Samtliga tre verks regionkontor har lokaliserats ut ur länet. Jag vill påstå att situationen hos oss i Gävleborg är än mer besvärande -- här är det en och samma kommun, residensstaden och länets största kommun Gävle, som drabbats. Inom kort tid har 480 arbetstillfällen försvunnit genom de här tre verkens utlokalisering. Uppsala -- skedde i rekordfart sistlidna sommar. Under sommaren har de flesta människor här i landet semester, och det gick ganska opåtalat förbi ända fram till augusti, då det visade sig att beslutet redan var fattat och möjligheterna att göra någonting åt det var obefintliga. Huvudorten för det nya, större regionkontoret för posten blev Uppsala, som är en expansiv ort i Stockholms omedelbara närhet. Den ort som man hade att välja på -- Gävle -- har precis motsatt utvecklingskurva, nämligen en starkt negativ sådan. Förutom att Gävle blivit av med de arbetsplatser som jag redan har nämnt strukturomvandlar skogsindustrin, där Stora är det senaste exemplet; 400 arbetstillfällen inom Gävle kommun försvinner, också här på mycket kort tid. Man kan då fråga sig, arbetsmarknadsministern: Var finns det regionalpolitiska ansvaret hos postverkets ledning? Anser statsrådet att postverkets ledning handlagt den här frågan i enlighet med det regionalpolitiska ansvar verket ålagts av riksdagen? Jag avser då det faktum att man valde Uppsala, som klarar sig mycket bra ändå och expanderar, i stället för Gävle, som har rakt motsatt och negativ utveckling.

Herr talman! Leo Persson och Axel Andersson har beskrivit för arbetsmarknadsministern hur det ser ut i några skogslän. Jag behöver inte fylla på den beskrivningen -- arbetsmarknadsministern vet ju mycket väl hur det ser ut i samtliga skogslän. Låt mig säga att jag helt och hållet delar regeringens syn på hur de statliga verken skall agera i de här frågorna. Jag har begärt ordet bara av en särskild anledning, nämligen den artikel i DN i dag som Leo Persson hänvisade till -- den handlar om postens verksamhet och planer på att ta bort massor av postkontor. Försök har gjorts att finna alla tänkbara och otänkbara lösningar för att behålla postservicen i glesbygden. Bl.a. har banker velat ta över verksamheten, men finansinspektionen har då sagt nej med hänvisning till risken att man blandar ihop kassorna! Däremot har finansinspektionen ingenting emot att posten bedriver bankverksamhet -- då blandar man tydligen inte ihop kassorna. Det här är en ganska märklig syn på hur man kan lösa problemet med servicen i glesbygden, framför allt postservicen. Av det skälet har riksdagen bifallit en motion som jag och Isa Halvarsson väckte under vårriksdagen. Där står vi i dag och väntar på ett besked från regeringen om när det kommer en proposition som gör det möjligt för eventuella bankkontor ute i glesbygden att åta sig den här arbetsuppgiften. Jag skulle vilja säga att det är oerhört viktigt för sysselsättningen, för småföretagen i våra glesbygder, att det verkligen finns framför allt en postservice som gör skäl för namnet. Det räcker inte alltid med lantbrevbärare -- de är alldeles utmärkta för pensionärer och liknande, men för andra, som har sin sysselsättning på annan ort och inte kan bevaka den möjligheten, måste det finnas ett postkontor i närheten. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Är regeringen beredd att snarast lägga fram ett sådant förslag att man kan lösa problemet med förhållandet mellan bankerna och posten? Dessutom vill jag tillägga att det är väldigt viktigt att pröva alla vägar för att lösa de här problemen, och då får inte statliga myndigheter lägga hinder i vägen. Men det här brådskar. Artikeln i dag anger hur man från postverket ser på det. Vi här i riksdagen kan då faktiskt inte sitta och rulla tummarna och vänta på att regeringen någon gång fram på våren skall komma med ett förslag. Dessutom vill jag säga att man skulle uppskatta om brev besvarades, inte av arbetsmarknadsdepartementet i det här fallet utan av finansdepartementet. Men tydligen tycker man där inte att det är så viktigt, eftersom det bara gäller en glesbygdsfråga.

Herr talman! Först några ord till Leo Persson och Jag har verkligen full förståelse för att ni, var och en för sig, kämpar för era län och era orter, som naturligtvis har det rätt besvärligt i den här lågkonjunkturen. Omorganisationen av tre statliga verk har ju pågått under en längre tid. Tidigare regering var mycket väl medveten om den diskussion som pågick men ingrep inte.

I stället för att dundra om det som skett tidigare, vilket ju inte leder någonstans, försöker jag ta tag i det som ligger framför oss. Jag har bara denna vecka träffat tre verkschefer för att diskutera just behoven av att dessa mycket stora arbetsgivare tar ett regionalpolitiskt ansvar och regionalpolitiska hänsyn i just lokaliseringsfrågor. En annan lika stor fråga som delvis har berörts i den här debatten är rätten till samma service var man än bor i riket. Den anser jag vara mycket viktig. Det är också en fråga om regional rättvisa, fast av annan typ. Till Leo Persson vill jag säga att jag har att inom regeringen diskutera de medel som behövs för att upprätthålla arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik. När jag sedan har fått mina medelsramar är det AMS generaldirektör och eventuellt styrelse -- jag vet inte riktigt hur de handlägger det -- som fördelar medlen på län. De har naturligtvis en skyldighet att fördela dessa medel med hänsyn till vilka svårigheter resp. läns arbetsmarknad befinner sig i. Det här har jag också diskuterat igenom med arbetsmarknadsverket. Jag har under morgonen, Sigge Godin, tagit del av postutredningen. Den fråga som Sigge Godin tar upp är väsentlig. Jag möter det här på annat sätt, nämligen i form av arbetsmiljööverklaganden där man menar att säkerheten inte riktigt är som den skall vara när man samarbetar i olika frågor. Jag har precis samma önskan som Sigge Godin att om man har bifallit en motion och det är så mycket på gång, är det mycket viktigt att berört departement och regeringen ger klara besked så fort som möjligt, så att man vet efter vilka riktlinjer man har att arbeta.

Herr talman! Jag företräder också ett skogslän, Jämtlands län. Vi har där ungefär samma erfarenheter som de som har talat för sina resp. skogslän tidigare i denna debatt. Vi är mycket bedrövade och känner oss uppgivna över det sätt varpå posten har handlat även när det gäller vårt län. När de första signalerna kom om en ändring av regionkontorsorganisationen tog facket genast kontakt med oss riksdagsledamöter. Det här ärendet var också uppe i vår länsstyrelse. Vi agerade gemensamt mot postens styrelse. Vi skrev ned vad vi tyckte, och vi från riksdagen påminde om det särskilda regionalpolitiska ansvar som posten och andra statliga verk enligt regeringens och riksdagens mening har. Nu hjälpte inte detta. Jag vet att arbetsmarknadsministern mycket väl känner till förhållandena på arbetsmarknaden i Jämtlands län. Jag delar statsrådets uppfattning att det inte lönar sig mycket att se tillbaka och gräma sig, utan nu måste man i stället ta nya tag och se framåt. Jag tyckte att det var mycket positivt och att det kändes bra när arbetsmarknadsministern talade om att han vill ta kontakt med flera verkschefer. Jag hoppas att postverkets verkschef finns med i den planeringen. I dessa kontakter skulle man litet tydligare -- och inte mig emot litet mera högljutt -- påminna om det regionalpolitiska ansvaret. Posten utför ett mycket viktigt arbete och har en viktig ställning när det gäller att hålla hela landet levande. Lantbrevbärarnas viktiga arbete har tidigare nämnts. Jag skulle dock vilja ha reda på om postverkets chef finns med i den annonserade kontakten med chefer för statliga verk. Kan man förvänta sig att arbetsmarknadsministern höjer rösten och kräver en större inriktning på det regionalpolitiska planet?
Herr talman! Jag vill återkomma med en del frågor till arbetsmarknadsministern. I Kopparberg har posten, televerket och vägverket handlat var för sig utan det samråd med länsstyrelsen som är så väsentligt för att man skall kunna se totaleffekten. Det är detta jag frågar arbetsmarknadsministern om. I länsstyrelseförordningen från 1991 tas det här problemet upp i §§ 33 och 34 som berör samråd. Det sägs där hur viktigt det är att man överväger effekterna ur regionalpolitisk synvinkel. När så här många verk fattar enskilda beslut som inte har föregåtts av samråd, vill jag påstå att det blir fel. I verksförordningen -- som har litet fler år på nacken, men som inte har blivit ändrad -- talas om detta i § 5. Det är bra att arbetsmarknadsministern har tagit kontakt med verkschefer för att föra den här diskussionen. I de två sista raderna i § 5 sägs att därvid skall beaktas det krav som ställs av hänsyn till bl.a. regionalpolitiken, miljöpolitiken och totalförsvaret som det kan bli fråga om för olika verk och myndigheter. Det är bra att den typen av samtal förekommer. Arbetsmarknadsministern tog vidare upp att det naturligtvis är AMS som fördelar de medel som tillställs AMS. Det är bra att arbetsmarknadsministern har talat med företrädare för AMS, som skall fördela medlen. Det känns litet tryggare, och när det gäller behov av medel har han förhoppningsvis lyft fram Kopparbergs län och dess betydelse. På en statistisk kurva kan man se att de tre län som har det besvärligast är Norrbottens, Gävleborgs och Kopparbergs län. Det visar att bland skogslänen var det just Kopparbergs län som vid mätningen den 23 november låg lägst i förhållande till insatser för arbetslösheten. Dessa siffror fick jag från länsarbetsnämnden i morse. Det är viktigt att man verkligen beaktar detta när man skall fördela medlen från AMS. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern på något vis tycker att det här är viktigt.
Herr talman! Naturligtvis har jag förståelse för nödvändigheten av omstrukturering, även inom den statliga verksamheten. Det är självklart att den måste vara effektiv och ständigt förbättras. Men min fråga, som berör samma fråga som Leo Perssons, kvarstår. Vart tog det regionalpolitiska hänsynstagandet vägen när det gäller postverkets val av ny regionhuvudort? I vårt län har vi även upplevt den här nonchalansen från postverkets sida. Det lagstadgade samrådet har inte förekommit. Alla berörda togs mer eller mindre på sängen utav ett mycket snabbt agerande från postverkets sida. Vi menar att det absolut inte får gå till så här. Har postverket enligt arbetsmarknadsministerns mening uppfyllt det regionalpolitiska ansvaret i valet av Uppsala i stället för Gävle i samband med postverkets omregionalisering? Herr talman! När olyckan nu ändå var framme och vi fick en borgerlig regering efter valet i höst, är jag i alla fall glad över att den regionalpolitiskt kunnige Börje Hörnlund blev arbetsmarknadsminister. Vi som bor i skogslänen ställer vissa förhoppningar till Börje Hörnlund. Jag hoppas att det Börje Hörnlund tar upp längst ner på sid 2 i det utdelade svaret till Leo Persson har relevans för skogslänen och därmed också det ofta bortglömda skogslänet Gävleborgs län när det gäller en förnyelse av arbetsmarknaden på sikt. Det gagnar icke övriga delar av Sverige om skogslänen skall ''dra sig fram'' på nåder. Vi måste få möjlighet till utveckling, och då behövs ett aktivt stöd från samhällets sida. Det hoppas jag att Börje Hörnlund är beredd att arbeta för i den regering han verkar i.
Herr talman! Vi är i den lyckliga situationen att ha fått en ny regering som kan ta fatt i denna fråga. Vi har väntat länge på att man skall ta centralbyråkraterna i kragen och tala om för dem att de inte skall lägga sig i det som de inte begriper. Jag hyser alltså stora förhoppningar om att den nya regeringen skall lyckas med detta. Det gjorde ju inte den tidigare regeringen. Självklart har ni i departementet och vi i utskottet båda ett ansvar för arbetsmiljön. I det här fallet antar jag att det handlar om behovet av dubbel bemanning och liknande. Ett sådant problem löses lättare om man ute i glesbygden får lägga samman verksamheter. Det gäller inte bara postens och bankernas verksamheter utan också affärers och andras. Om de får fler arbetsuppgifter kan också fler människor sysselsättas på heltid. Det gör att även arbetsmiljöproblemen kan lösas. Vad gäller postens verksamhet ute i den yttersta glesbygden, så rör det sig om mycket små kontor. Detsamma gäller bankernas verksamhet där. De känner, som arbetsmarknadsministern vet, alla kunder, småföretagens situation och förhållandena i bygden i övrigt. Det finns alltså stora möjligheter att lösa problem av detta slag, om man bara vill. Jag förutsätter, utan att ha fått något egentligt svar, att regeringen inser att den här frågan för oss här i Stockholm är mycket liten och kan lösas ganska omgående. Däremot är det en mycket stor fråga för människor ute i glesbygden, och det var också en mycket stor fråga i valrörelsen. Vi måste knäppa centralbyråkraterna på näsan och tala om för dem att de inte förstår frågan, eftersom de inte ens har studerat den. Det är alltid lätt att säga nej till saker och ting. Här handlar det faktiskt om att hitta flexibla lösningar så att servicen kan upprätthållas. Om inte det sker försvinner människor, framför allt ungdomar, och småföretag från glesbygden. Utan service kan företagen helt enkelt inte existera. Det här är med andra ord en viktig fråga som jag hoppas på en snar lösning av.